Herr talman! Får jag först ta upp frågan om anslag till boendemiljön. Det är alldeles riktigt — det framhöll jag i mitt anförande, och det har vi framhållit i vår reservation — att det under budgetåret som helhet kan behövas mer pengar än vad riksdagen nu kommer att fatta beslut om. Jag sade också mycket tydligt att vi kommer att bevaka de här frågorna framöver. Anledningen till att vi kan nöja oss med 50 milj.kr. i den här omgången är att det behov på ungefär 67 milj.kr. som bostadsstyrelsen preliminärt beräknat avser hela budgetåret och alltså inte grundar sig på redan inkomna ansökningar. Vi skriver i reservationen att de pengar vi föreslår beräknas kunna täcka de behov som finns nu. Vi återkommer alltså till frågan vid behov. Sedan sade utskottets talesman, Kjell Mattsson, att det är viktigt att vi kommer ihåg hur historien egentligen varit när det gäller energisparpengarna. Det tycker vi sannerligen, även om det skulle vara bekvämt för somliga att historien glömdes. Kjell Mattsson beskrev socialdemokraterna som entusiastiska spökskrivare till bostadsdepartementet när det gällde departementets förslag i våras i fråga om energisparstödet. Så var det ju inte, Kjell Mattsson.

F. ö. framgår det av utskottsbetänkandet att utskottet i våras var enigt — utom vad det gäller centern — i sin kritik av hur den här frågan har hanterats. Går man ännu längre tillbaka i historien så finner man att hela eländet emanerar från den ”gröna sparplan” som Elvy Olsson lade fram. Problemet vi har att avgöra i dag är inte om vi skall få fram pengar eller inte till de energisparinsatser som behövs, utan frågan är om vi skall följa gällande riksdagsbeslut eller inte. Jag är inte van vid att man sätter sig över riksdagsbeslut och fattar andra beslut utan att ens motivera det. Det är vad regeringen och riksdagsmajoriteten tar sig före, uteslutande för att manipulera med budgetunderskottet, så att detta inte skall märkas lika tydligt som det skulle göra om man tvingades redovisa detta när ett förslag läggs fram. Jag noterar också att jag inte fick något svar när jag frågade Kjell Mattsson vad det kan bero på att vi inte har fått en realbehandling i energihushållningsdelegationen av denna fråga och om vi faktiskt kan lita på att det kommer ett förslag i budgetpropositionen. 15 Herr talman! Hela den här frågan är vanskött. Det finns ytterligare mycket som man kunde tillfoga. Det har t.ex. framkommit att de 294 milj.kr. som anslogs i regleringsbrevet för bidrag med stöd av riksdagsbeslutet i våras i själva verket har använts för både bidrag och lån i den praktiska hanteringen. De 881 milj.kr. som vi nu anslår kommer därför i praktiken inte att användas — som det står i propositionen — enbart för lån, utan för både bidrag och lån. Jag upprepar, herr talman, att vi socialdemokrater faktiskt inte vill vara med om de budgettekniska manipulationer i strid mot gällande riksdagsbeslut som regeringen och utskottsmajoriteten lånar sig till.
Herr talman! Jag tycker att det räcker med att slå fast att den proposition som förelåg om energisparåtgärderna i våras försvarades mycket starkt och entusiastiskt av socialdemokraterna, i alla fall i utskottet. Sedan var det en kanske något förvirrad diskussion här i kammaren. De som hade varit ense om texten var då inte riktigt ense om vad de hade varit ense om. Detta var inte så enkelt att klara ut för de två partierna s och fp i den diskussionen. Den fråga som här ställdes till mig, om anledningen till att delegationen inte har fått vara med, borde naturligtvis i första hand ställas till regeringen. Dessutom tillhör Birgitta Dahl själv delegationen. Jag kan inte svara på den frågan, men det borde vara möjligt att få svar genom direktkontakter. Jag vill bara konstatera att vi från centerns sida sade i våras att vi tyckte att det var fel att ge delegationen den här typen av uppgifter. Vi menar att regeringen måste ha ansvar för sådana saker och att de inte kan överlämnas till någon annan typ av organ. Det kanske är delegationen som har försenat arbetet för regeringen i stället för att påskynda det. Eftersom det jämt är fråga om sparplanen får jag ett intryck av att man från socialdemokratisk sida tycker illa om energisparandet och den form som detta har fått. Man utnyttjar nämligen varje tillfälle, även det här rent formella, för att sparka på detta energisparande. Jag tror att socialdemokraterna borde akta sig för det. Sedan energisparandet sattes i gång här i landet har egentligen angelägenheten av det ökat för varje månad. Det kan vara farligt för partiet att på detta sätt skapa sig någon sorts profil som ger intryck av att man motarbetar energisparandet i lokaler och bostäder. Beträffande boendemiljöbidragen vill jag säga att det genom de förändringar som har skett i bidragsoch lånemöjligheterna har blivit en utökning av verksamheten som har inneburit att de anslag som tidigare har ställts till förfogande och som vi då bedömt som tillräckliga inte har räckt till. Därför har man nu begärt en påspädning med 50 milj.kr. Vi har från utskottets sida tyckt att den bedömning som regeringen har gjort med anledning av bostadsstyrelsens framställningar och beskrivningar är vederhäftig och bör vara underlag för riksdagens beslut i dag.
Herr talman! Beträffande boendemiljöförbättringsbidraget har varken Birgitta Dahl eller Kjell Mattsson gett någon förklaring till att man inte anser att förslaget skulle vara tillräckligt underbyggt om man nu föreslog det anslag som bostadsstyrelsen har begärt. Birgitta Dahl säger att man kommer att bevaka frågan i fortsättningen, och det är ju bra. Men då det är helt uppenbart att det råder brist på medel för detta ändamål nu och under den närmaste framtiden, hade det varit bättre att man beslutat om det högre bidraget nu. Det är faktiskt så, Birgitta Dahl, att förinnevarande budgetår är pengarna redan förbrukade. Det finns så att säga ett underskott på 13 milj.kr. Det behov som bostadsstyrelsen har pekat på, de 75 miljonerna, avser innevarande budgetår. Det går alltså inte att klara de förbättringar som alla bedömer som så angelägna med mindre än att man får ett belopp i den storleksordningen under innevarande budgetår. Det är bakgrunden till att jag envisas med att komma tillbaka nu och tjata om att det är rimligt att man ger ett anslag i den storleksordning som vi har föreslagit i vpk-motionen.
Herr talman! I mitt inledningsanförande begärde jag ett uttalande från auktoritativt borgerligt håll om hur det blir med ett nytt finansieringsystem för energisparlånen. Jag konstaterar att utskottets värderade ordförande inte betraktar sig som auktoritativ talesman för de borgerliga partierna i denna fråga. Det är klart att det hade varit bra om regeringens ansvariga hade varit här i kammaren och deltagit i debatten, men hon har ju för vana att ganska ofta utebli. Då borde vi kunna utgå från att majoritetsgruppens i utskottet främste företrädare, ordföranden, talar auktoritativt för den gruppen. Det är klart att det kan vara besvärligt med samregerande av sinsemellan oense partier, men så mycket kan man väl i alla fall kräva. När det gäller energihushållningsdelegationens arbete med dessa frågor har jag vid flera tillfällen krävt en redovisning. Det enda jag har fått veta är att det pågår diskussioner. Efter trepartiregeringens tillkomst har det varit praktiskt taget knäpptyst i den här frågan. Det är nog, herr talman, inte vi socialdemokrater utan oenigheten inom regeringen som orsakar förseningen. I själva verket är utskottets skrivning, där man förlänger det gällande systemet inte enligt regeringens förslag utan intill dess att ett nytt system verkligen träder i kraft, ett uttryck för att utskottet enhälligt uttalar att man inte tror särskilt mycket på att det kommer något förslag om ett nytt system i budgetpropositionen. Till sist, herr talman: Vi har många gånger haft diskussioner, Kjell Mattsson, om hur man bäst visar sitt ansvar och intresse för effektiva energisparåtgärder. Vi socialdemokrater har kritiserat centern inte minst och de borgerliga regeringar som vi har haft de senaste åren, därför att de inte i djupet av sitt hjärta har något intresse för dessa frågor. De åtgärder som ni föreslagit har nämligen varit dåligt genomtänkta. De har inte lett till ett effektivt energisparande. Senast för ett par veckor sedan kunde vi läsa att forskningen har kommit fram till att man genom en stor del av de vidtagna åtgärderna bara vinner hälften av vad energisparplanen förutsatte. Bostadsstyrelsens utvärdering i vintras visade att man bara har uppnått en fjärdedel av det väntade resultatet men till lika stora kostnader som energisparplanen hade beräknat. Utvecklingen har hela tiden gett oss socialdemokrater rätt i vår uppfattning att man inte visar intresse för energisparande genom dåligt genomtänkta och dåligt genomförda åtgärder utan genom den förbättring som vi hela tiden har krävt. Historien har gett oss rätt i fråga om de kraven. Vi socialdemokrater vägrar, som sagt, att delta i den dans kring guldkalven som det handlar om. Vad det är fråga om är att man från borgerlig sida dels vill fortsätta att låta dessa frågor hanteras väldigt klantigt, dels vill dölja ett budgetunderskott på ett, som man tycker, mycket smart sätt, så att medborgarna och massmedia förhoppningsvis inte skall upptäcka det. Något sådant vill vi inte delta i.
Herr talman! För mig och för mina partikolleger i civilutskottet är det ganska lätt att säga att det nuvarande finansieringssystemet bör behållas intill dess att det framlagts förslag om ett annorlunda system, som riksdagen kan ta ställning till. Denna uppfattning överensstämmer fullständigt med den kritik som vi riktade mot folkpartiregeringens socialdemokratiskt stödda proposition våren 1979, där det framfördes tankegångar om övergång till ett nytt system fr.o.m. den 1 januari 1980. Jag utgår från att vad som i propositionen nu sägs om att vi fr.o.m. nästa budgetår skall få ett annat finansieringssystem också skall vara möjligt att genomföra. Vad sedan beträffar socialdemokraternas agitation mot sparplanen — det är framför allt Birgitta Dahl som bedriver den agitationen — har jag kvar det intryck som jag hade vid framförandet av min föregående replik, nämligen att man tycker illa om att vi har tagit itu med dessa frågor och att man försöker att på olika sätt komma åt verksamheten så snart man finner något negativt att säga om den. Vi har hela tiden varit fullständigt medvetna om att metoder och system på detta område fortlöpande måste förändras allteftersom man vinner erfarenhet av effekterna av verksamheten. Det finns alltså ingen motsättning på den punkten. Som jag inledningsvis framhöll är vidare bägge reservationerna från socialdemokraterna egentligen alldeles för små spikar för att koka en politisk soppa på. Att Birgitta Dahl tycker illa om alla regeringar som inte styrs av socialdemokraterna är inte någon nyhet som vi behöver ta upp kammarledamöternas tid med.

Herr talman! Att stärka konsumenternas ställning har varit syftet med många av de lagstiftningsärenden som vi har behandlat i riksdagen under det 70-tal som nu går mot sitt slut. Det har varit ett gott syfte. Men inte sällan har vi från moderat håll haft anledning att peka på svårigheterna att kunna bedöma vad som verkligen ligger i konsumenternas intressen. Vi har pekat på att starka skyddsregler kan leda till orimliga kostnader för den genomsnittlige konsumenten. Vi har pekat på att oklara och snabbt växlande regler kan skapa osäkerhet hos konsumenterna om vilka rättigheter de faktiskt har och att sådana regler i vissa fall kan leda till direkta rättsförluster. Vi har pekat på att ensidiga skyddsregler för konsumenterna kan skapa balansproblem i förhållande till andra, t.ex. mindre näringsidkare. Att verkligen stärka konsumenternas ställning är bra, men det kan alltså enligt vår uppfattning inte åstadkommas genom att bara uppställa ett antal skyddsregler. I dag behandlar riksdagen den gamla folkpartiregeringens förslag till konsumentförsäkringslag. Propositionen grundar sig på ett utredningsförslag från försäkringsrättskommittén. Herr talman! Vi moderater har efter ingående behandling av ärendet 23 kommit till att denna lag inte nu bör genomföras. Vi föreslår riksdagen att Nr 56 helt avslå lagförslaget. Varför? Tisdagen den Låt mig med detsamma slå fast att det inte beror på att vi tycker att den — 18 december 1979 nuvarande försäkringsavtalslagen är bra. Det är den nämligen inte. Den är otidsenlig. Den är snårig, och i väsentliga avseenden tillämpar försäkrings Konsumentförsäkbolagen regler som är avsevärt mycket förmånligare gentemot försäkringsringslag tagarna än dem som föreskrivs i försäkringsavtalslagen. Lagen är också i sin helhet föremål för översyn av försäkringsrättskommittén. Att vi går emot förslaget till konsumentförsäkringslag beror inte heller på att vi anser att försäkringstagarnas ställning i alla avseenden är tillräckligt stark. Många gånger kan det vara svårt för den enskilde att hävda sig gentemot försäkringsbolagen och att göra gällande sina rättigheter. Men det nu framlagda förslaget innebär inte någon förbättring av försäkringstagarnas ställningi detta avseende. Den enskildes möjligheter att komma i åtnjutande av sin rätt och få oriktiga beslut ändrade förbättras inte nämnvärt genom den här lagen. Att vi från moderat håll avvisar lagförslaget innebär dock inte att vi menar att det i alla avseenden är ett meningslöst eller dåligt förslag. Särskilt vill jag peka på de i och för sig utmärkta regler om ökad information till försäkringstagarna som finns i förslaget och som bör finnas med när detta område, försäkringsavtalsområdet, i sin helhet blir föremål för en ny lagstiftning om några år. Men vad är det då som gjort att vi moderater nu yrkar avslag på konsumentförsäkringslagen? Ja, vår kritik kan hänföras dels till vissa principiella, rättspolitiska synpunkter, dels till ett antal detaljregler i lagförslaget. Den principiella kritiken gäller två saker. För det första menar vi — och detta är ju en känd moderat inställning — att man inte skall lagstifta i onödan, att nya lagar bör vara begripliga och att det inte skall vara nödvändigt att snabbt ändra dem igen. Ett antal remissinstanser, departementschefen i propositionen och t.o.m. utskottets majoritet framhåller att det vi nu skall göra är en temporär åtgärd i avvaktan på en definitiv reformering av försäkringsavtalsrätten. Man säger också att konsumenternas intressen är tämligen väl tillgodosedda på försäkringsområdet trots att lagreglerna är otidsenliga, och det sammanhänger — som jag tidigare nämnt — med att försäkringsbolagen tillämpar andra regler, de s.k. allmänna bestämmelserna. Vi menar kort och gott att när det nu inte föreligger några mera påtagliga problem på detta område och nya lagregler ändå skall komma om några år, då är det inte motiverat att i dag genomföra ny lagstiftning. För det andra kommer den här lagstiftningsakten att innebära ett allvarligt brott mot den nordiska rättslikhet som vi har haft ett halvt sekel på det här området. Att bibehålla den nordiska rättslikheten på så många områden som möjligt är en käpphäst för oss moderater, och vi tycker det är beklagligt att intresset för den saken inte varit större bland de andra partierna. Jag skall nu inte närmare beröra de här två principiella invändningarna vi har mot förslaget. Inger Lindquist kommer i ett senare anförande att ta upp 24 en del synpunkter på den saken. Nr 56 En annan huvudinvändning sammanhänger med att vi menar att det här Tisdagen den förslaget helt enkelt inte gynnar genomsnittskonsumenten. Vad som är 18 december 1979 avsett att vara ett stärkande av konsumentens ställning blir i själva verket inte det. Om alla försäkringar hade varit lika billiga oavsett hur villkoren var utformade hade vår oro i någon mån kunnat stillas. Men så är det dess värre inte. I själva verket har, enligt vad som upplysts oss i utskottet, årspremien för en ordinär hemförsäkring i storstadsområdena stigit från ca 60 kr. år 1969 till 500 kr. tio år senare, alltså 1979. Omräknat till dagens penningvärde är det en höjning från 135 kr. till 500 kr. eller med 270 Yo i fast penningvärde! Det finns knappast någon, vare sig i denna kammare eller utanför den, som inte lagt märke till den våldsamma kostnadsökningen på försäkringssidan. I vad mån den här utvecklingen lett till att folk låter bli att försäkra sig vet man inte. Men stickprovsundersökningar i storstadsområdena visar att ca 20 90 av hushållen helt saknar hemförsäkring. Det är förmodligen inte särskilt djärvt att gissa att bland dessa 20 96 befinner sig många som skulle ha mycket svårt att med hopsparade medel skydda sig, om ett allvarligt försäkringsfall inträffade. Den här utvecklingen, med de stigande premierna, är alltså inte bara besvärande för alla som plikttroget om än med stigande irritation betalar allt högre premier, utan om möjligt än värre för de många som helt enkelt finner att de inte har råd att hålla sig försäkrade på ett rimligt sätt. Mot den bakgrund som jag nu har tecknat har vi särskilt beaktat de kostnader som kan följa av det förslag kammaren här behandlar. Att konsumentskyddande regler i praktiken så gott som alltid får betalas av konsumenterna själva framhöll jag redan inledningsvis i detta anförande. Det gäller i särskilt hög grad på försäkringsområdet, där ett ökat ansvar och en ökad risk för försäkringsbolagen direkt måste omräknas i högre premier. Och högre premier torde bli en oundviklig följd av det framlagda förslaget. Vad är då orsaken till detta? Som alla vet har man som försäkringstagare inte bara skyldighet att erlägga sin premie i rätt tid, utan man måste också uppfylla en rad andra krav. Det kant.ex. gälla att lämna korrekta uppgifter till försäkringsbolaget om vilken egendom man har och om hur man har den förvarad. Det kan vara att man är skyldig att hålla låst, att man inte får låta värdesaker ligga kvar i bilen osv. Dessa olika krav som försäkringsbolagen kan ställa på försäkringstagarna brukar med en samlad beteckning kallas biförpliktelser. Uppfyller man inte dessa krav och ett försäkringsfall inträffar, kan som vi alla vet försäkringsersättningen sättas ner. Det lagförslag som vi nu behandlar innebär emellertid en betydande uppmjukning av de aktsamhetskrav som det i dag är möjligt att ställa på försäkringstagarna. Det blir helt enkelt svårare för försäkringsbolagen att skydda sig mot slarv. Det blir också svårare för försäkringsbolagen att på olika sätt avgränsa försäkringarna till att bara omfatta ett begränsat område för att på det viset hålla nere premierna. Det jag nu har nämnt leder inte bara 25 tillatt vi får premiehöjningar som en följd av lagförslaget utan också till att en utveckling i riktning mot mera preciserade försäkringar, där i gengäld premien kan hållas på en mer rimlig nivå, starkt försvåras. Vi menar från moderat håll att det verkligen kan ifrågasättas om dessa effekter som jag nu har nämnt ligger i genomsnittskonsumentens intresse. Exakt hur stora premiehöjningar som blir följden av konsumentförsäkringslagen kan ingen i dag veta. Från försäkringshåll har man bedömt att det kan röra sig om höjningar på uppemot 30 Yo — och det är ganska mycket. Från justitiedepartementet har sagts att höjningen skulle bli väsentligt lägre, inte mer än 10 26. Men hur man i departementet har räknat fram den siffran vet inte jag, och någon analys av de kostnadsmässiga effekterna görs över huvud taget inte i propositionen, vilket kritiserats av ett enigt utskott i utskottsbetänkandet. Det är, herr talman, häpnadsväckande att man i en tid då kostnadsmedvetandet borde ha blivit större på alla håll inte har lagt ner större möda på att från justitiedepartementets sida redovisa de kostnadsmässiga effekterna av det förslag som har lagts fram. Men att konsumentförsäkringslagen leder till höjda premier och minskade möjligheter att i framtiden skapa sådana försäkringsformer att vi kan hålla premierna nere är inte det enda problemet. Risken är ju påtaglig att de premiehöjningar som kan bli följden av detta förslag leder till att flera underlåter att försäkra sig eller att fler underförsäkrar sig. En sådan utveckling är direkt farlig, och vi menar från moderat håll att det är socialt oacceptabelt att riskera att löpa denna risk. En ytterligare effekt av de nya reglerna blir att de reella möjligheterna att beivra försäkringsbedrägerier minskar. Försäkringsbolagens rätt att sätta ner försäkringsersättningen till den som gjort sig skyldig till försäkringsbedrägeri minskar nämligen. Denna förändring i reglerna bidrar självfallet till de premiehöjningar jag redan nämnt. Men dessa regler bidrar också till att möjligheterna att bekämpa en växande ekonomisk brottslighet på det här området minskas. Man kan verkligen ställa sig frågande inför om det är rimligt att detta görs samtidigt som vi på en rad andra områden försöker att effektivisera bekämpandet av just den ekonomiska brottsligheten. Herr talman! Det förslag till konsumentförsäkringslag som vi nu behandlar innebär ett uppbrytande av en sedan länge bevarad nordisk rättslikhet på försäkringsavtalsområdet. Lagen är, för att citera lagrådet, ”ett provisorium”, som sannolikt måste ändras helt om några år. Förslaget innebär ingen väsentlig förbättring beträffande försäkringstagarnas möjligheter att göra sina rättigheter gällande, ett område där det verkligen funnits problem under senare år. Förslaget innebär att en utveckling i riktning mot mera preciserade försäkringar med rimligare premier försvåras eller helt omöjliggörs. Förslaget kommer att leda till premiehöjningar på 20, kanske 30 96. Det får till följd svåra gränsdragningsproblem mellan konsumenter och t.ex. mindre näringsidkare. Det leder till ett ökat slarvutrymme och till minskade möjligheter att beivra försäkringsbedrägerier. Herr talman! Det har mot denna bakgrund för oss moderater känts ganska självklart att säga nej till förslaget och att föreslå att riksdagen skall begära att bli förelagd ett nytt och bättre förslag, så att försäkringsavtalsområdet i sin Nr 56 helhet kan reformeras i ett sammanhang. Jag yrkar bifall till den moderata Tisdagen den reservationen och avslag på utskottets hemställan. 18 december 1979
Herr talman! Ett fullgott försäkringsskydd är av avgörande betydelse för ringslag den enskildes och hans familjs trygghet om olyckor, inbrott, stölder eller skador av annan anledning uppstår. För denna trygghet fordras att försäkringstagaren har ett försäkringsskydd som motsvarar vederbörandes behov. Avgörande för tryggheten är självklart att försäkringstagaren kan vara säker på att han verkligen får ut den ersättning som han förväntar sig, även om han t.ex. av misstag försenat premieinbetalningen någon dag. Nuvarande försäkringsavtalslag tillkom redan på 1920-talet. Sedan dess har synnerligen mycket förändrats i samhället. Vad gäller detta område kan nämnas att försäkringsväsendets omfattning har ökat kraftigt och att opinionen för att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande har stärkts. Här gäller det alltså ett förhållande mellan försäkringstagare och försäkringsbolag, där försäkringstagaren allmänt bedöms som den svagare parten. Att vi inom centern haft ett intresse av att stärka den enskilde försäkringstagarens ställning visar bl.a. en motion från 1974 av Ivan Svanström m .fl. med krav på en utredning om en liberalisering till försäkringstagarens förmån av försäkringsavtalslagens bestämmelser om dröjsmål med premiebetalningen. Innan den motionen behandlades hade den utredning tillsatts som den proposition vi nu behandlar bygger på. Enligt lagförslagen i propositionen föreslås nu de försäkringstagare som räknas som konsumenter få en i förhållande till försäkringsbolagen starkare ställning. Det gäller en skyldighet för bolagen att informera om vad försäkringen omfattar och vad den kostar. Denna information skall vara så utformad att den underlättar för konsumenten att välja den försäkring som bäst passar vederbörande. Konsumenten får i princip rätt att teckna och behålla en försäkring hos ett bolag. Försäkringen skall i regel förnyas automatiskt om den inte sägs upp av försäkringstagaren. Försenas premieinbetalningen bortfaller inte försäkringsskyddet förrän försäkringstagaren fått åtminstone två underrättelser. Bolagens rätt att nedsätta ersättning helt eller delvis på grund av att försäkringstagaren åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget minskar avsevärt enligt propositionens förslag. Skaderegleringen skall enligt förslaget göras skyndsamt. Centern biträder att förslaget till konsumentförsäkringslag nu antas, men i ett särskilt yttrande har vi angett några förhållanden vilkas konsekvenser noga måste beaktas i det fortsatta utredningsoch lagstiftningsarbetet på området. Som nämnts gäller den föreslagna lagen endast de försäkringstagare som räknas som konsumenter. Utanför lagen ställs då alla småföretagare när de är försäkringstagare i egenskap av näringsidkare. Men nog borde väl lantbru 27 karen, hantverkaren, den lille verkstadseller affärsinnehavaren behöva samma skydd som den som i detta fall räknas som konsument när det exempelvis gäller rätt till information om försäkringar och överseende med om han glömmer premiebetalningen några dagar. Gränsdragningsproblem torde utan tvivel uppstå när det gäller att bedöma om en viss försäkring tecknad av en småföretagare gäller honom i hans egenskap av privatperson eller näringsidkare. Det är vår förhoppning att de regler som visar sig lämpliga, värdefulla och väl avvägda för att ge försäkringskonsumenterna skydd, i nästa etapp av lagstiftningsarbetet skall utvidgas till att gälla även egenföretagarna. Den möjlighet som finns i dag att vid försäkringsbedrägeri helt vägra utge ersättning bedöms ha preventiv betydelse. Det är väsentligt att brottsförebyggande synpunkter och preventivaspekter i allmänhet beaktas vid utformningen av regler för rätt till ersättning. Det förslag som föreligger innebär normalt att man godtar nedsättning av försäkringsersättningen när försäkringstagaren varit grovt oaktsam men inte vid vanlig oaktsamhet. Riskerna för den som lämnar felaktiga uppgifter att få sin ersättning nedsatt minskar alltså avsevärt med den nya lagen. I stället hänvisas till att man i fråga om försäkringsbedrägerier i första hand bör lita till de vanliga straffrättsliga sanktionerna. Här får vi dock inte glömma att samhällets resurser för att bekämpa brottslighet är hårt ansträngda. Det är av största betydelse att konsekvenserna av den nya lagens mer liberala regler gentemot försäkringstagarna vid skadereglering följs. Visar det sig att de regler som tillkommit för att skydda den vanlige konsumenten kommer att utnyttjas av dem som försöker lura försäkringsbolagen, måste ändringar övervägas. Vad gäller kostnadsfrågan råder delade meningar mellan justitiedepartementets företrädare och försäkringsbolagen. Att viss kostnadsökning kommer att bli följden av den föreslagna lagen torde alla vara ense om, men i fråga om hur många procent premierna kommer att öka råder det mycket delade meningar. Här har talats om procenttal från knappt 10 26 och upp till 30 20. Uppenbart är att kostnadsökningen efter hand kommer att resultera i högre premiekostnader för försäkringstagarna och att reformerna måste vägas emot detta. Blir försäkringskostnaderna för höga, ökar risken för att många avstår från att skaffa sig erforderligt försäkringsskydd. Även konsekvenserna av kostnadsökningen och eventuella tendenser till att fler på grund härav avstår från att försäkra sin egendom måste följas med stor uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Den föreslagna lagen innebär att den nordiska rättslikheten på försäkringsrättens område nu kommer att frångås. Jag vill i det avseendet hänvisa till vad utskottet anfört i betänkandet. Vi framhåller där att det självfallet är av värde att ha en nordisk rättslikhet, men att det i detta fall inte har varit möjligt att upprätthålla en sådan, trots att fortlöpande överläggningar har hållits mellan försäkringsrättskommittén och motsvarande kommittéer i de andra nordiska länderna. Kontakter har också tagits mellan de olika justitiedepartementen, och så sent som förra månaden diskuterades denna fråga av Nordiska rådets juridiska utskott och medlemsländernas justitiemi Vi anser, trots att den nordiska rättslikheten på det här området Tisdagen den åtminstone temporärt bryts, att den föreslagna lagen bör antas. Vi tror inte — 18 december 1979 att det skulle ha varit meningsfullt att som Ulla Ekelund föreslår i sin motion uppskjuta behandlingen av förslaget till konsumentförsäkringslag tills frågan om nordisk rättslikhet på nytt hunnit övervägas. Herr talman!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

Herr talman! Riksdagen har vid olika tillfällen under 1970-talet ställt sig positiv till kravet på en översyn av försäkringsavtalslagen, och Nordiska rådet uttalade redan 1971 att det förelåg reformbehov på försäkringsområdet. Dessa uttalanden ledde fram till att regeringen 1974 tillsatte försäkringsrättskommittén med uppdrag att se över försäkringslagstiftningen. Det är denna utrednings delbetänkande, benämnt Konsumentförsäkringslag, som ligger till grund för propositionen. Efter denna korta återblick övergår jag till att beröra motiveringarna för en konsumentförsäkringslag. Enligt min uppfattning kan dessa motiveringar delas upp i tre huvudpunkter: 1. Den nu gällande försäkringsavtalslagen trädde i kraft 1928 och är sedan dess i huvudsak oförändrad. För 51 år sedan var intresset för konsumentfrågor inte särskilt stort, snarast obefintligt. En modernisering av olika lagar, införandet av nya lagar och andra reformer på det konsumentpolitiska området är i tiden lokaliserat till de senaste 10-15 åren. Det är hög tid att även försäkringslagstiftningen moderniseras. 1928 års försäkringsavtalslag täcker inte dagens frågor. Den lagen skrevs i huvudsak för köpmännen. 2. Under de senaste årtiondena har de svenska försäkringsbolagen haft en mycket snabb utveckling av sin verksamhet, både vad det gäller omfattning och nya typer av försäkringar. I detta expansiva skede har gällande lagstiftning hittills inte förändrats. Detta förhållande har lett till att försäkringsbolagen själva avgjort vilka villkor som skall gälla för olika försäkringar. Även om försäkringsbolagen många gånger föredömligt samarbetat på detta område så har ändock närmast en flora av villkor uppstått, vilket försvårat situationen för konsumenterna. Det är från principiell synpunkt inte heller lyckligt med ensidiga villkor från bolagens sida. I dag framstår det som nödvändigt med en ändring av gällande lagstiftning. 3. Vad jag sagt under punkterna 1 och 2 leder fram till konstaterandet, att det i dag inte finns någon överensstämmelse mellan försäkringsavtalslagen och dagens verklighet på försäkringsområdet. 29 Lagen är gammal och otidsenlig. Den behöver moderniseras. Det är ett rimligt krav att konsumenterna skall kunna stödja sig direkt på lag i sina mellanhavanden med försäkringsbolagen. Utskottets majoritet har godtagit propositionens motiveringar. Syftet med det nya lagförslaget är att stärka konsumenternas ställning gentemot försäkringsbolagen och att modernisera lagstiftningen. Mot denna målsättning har ingen erinran riktats. Det förslag till konsumentförsäkringslag, som riksdagen nu har att ta ställning till, omfattar en rad vanliga skadeförsäkringar som tecknas av konsumenter för privatändamål — hemförsäkringar, villaförsäkringar, fritidshusförsäkringar, reseförsäkringar, motorfordonsförsäkringar och båtförsäkringar. Jag anser att det även är på sin plats att här nämna de delområden inom vilka konsumentförsäkringslagen innehåller nya och mera preciserade regler. Det är just dessa områden som har ett stort intresse för konsumenterna. Jag nämner de olika punkterna rubrikmässigt.

Med hänvisning till utskottets utförliga betänkande och önskan att spara på kammarens dyrbara tid avstår jag ifrån att nu mera ingående beskriva propositionens innehåll på de angivna punkterna. Jag övergår i stället till att redovisa och kommentera det nordiska samarbetet i denna fråga. Där kommer jag att bli något mera utförlig med tanke på att frågan aktualiserats både av en ledamot i lagrådet samt i motionen 63 av Ulla Ekelund och i motionen 82 av Joakim Ollén m.fl. Redan i direktiven till försäkringsrättskommittén angavs att arbetet skulle bedrivas i samarbete med övriga nordiska länder. Så har också skett. Även i samband med utarbetandet av propositionen har överläggningar ägt rum mellan företrädare för de danska, finländska och norska justitiedepartementen. Utredningskommittéer, motsvarande den svenska, har tillsatts i Danmark, Norge och Finland. De fyra ländernas utredningskommittéer har goda kontakter med varandra och diskuterar det fortsatta utredningsarbetet. Sedan den svenska propositionen lagts fram har företrädare för de nordiska justitiedepartementen på nytt träffats för överläggningar rörande den framtida lagstiftningen om försäkringsavtal. På basis av dessa uppgifter kan jag inte annat än vitsorda att det på detta område sker regelbundna överläggningar mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. Den svenska kommittén följer sina direktiv om ett nordiskt samarbete. I propositionen finns också en redogörelse för hur man i Danmark, Norge och Finland överväger olika framgångslinjer i sakfrågan. Jag vill därutöver tillägga, att försäkringsvillkoren har utvecklats helt olika i de nordiska länderna. I dag finns ingen enhetlighet i detta avseende mellan Nr 56 de nordiska länderna. I stället kan vi konstatera att det föreligger rätt stora Tisdagen den olikheter när det gäller försäkringsverksamhet och försäkringsformer. Som 18 december 1979 exempel kan nämnas att den norska motsvarigheten till LO har en kollektiv försäkring för sina medlemmar, i vilken ingår även hemförsäkring. Någon motsvarighet till detta finns som bekant inte i Sverige. Utöver dessa skillnader finns det också olikheter i lagstiftningen rörande tillsynsmyndigheten, i Sverige försäkringsinspektionen. Jag har här särskilt velat betona hur utvecklingen i våra nordiska länder skiljer sig åt när det gäller försäkringsverksamhet och försäkringsvillkor. Detta med tanke på vad som sägs i motionen 63, nämligen: ”Vi har sålunda f. n. en nära nog fullständig nordisk rättsgemenskap på detta viktiga fält.” I dag är detta en sanning med modifikation. I den mån det går att tala om nordisk rättsgemenskap, så är det på en nivå som hör hemma i en gången tid. I motionens mer historiska avsnitt redovisas hur försäkringslagstiftningen växte fram under 1920-talet, men det framhålls också att nämnda lagstiftning i de nordiska länderna sedan dess i stort sett förblivit oförändrad. Det är inte enbart i Sverige som det i dag råder en brist på överensstämmelse mellan lag och verklighet. Motionen tjänar i detta avsnitt som ett starkt stöd för en reformering av lagstiftningen. Det talas där om att Sverige i och med att denna proposition läggs fram lämnar den nordiska rättsgemenskapen. Jag kan inte dela denna uppfattning. Av vad jag hittills har sagt framgår klart, att det på detta område f.n. bedrivs ett intensivt utredningsarbete och att regelbundna kontakter mellan de nordiska länderna äger rum. Jag skall avsluta detta avsnitt med att hänvisa till att vår nuvarande justitieminister den 1-den 2 november 1979 redovisat frågan vid ett gemensamt möte mellan de fyra justitieministrarna och Nordiska rådets juridiska utskott.

Jag skall därefter gå över till att något kommentera motionen 82. I denna motion av Joakim Ollén m.fl. yrkas att propositionen skall avslås. Motionärerna ifrågasätter lämpligheten av en delreform på detta område nu. Med anledning av det vill jag särskilt framhålla att redan i direktiven till utredningskommittén angavs att kommittén skulle lägga fram delförslag. Nu kan vi alltså konstatera att utredningen har följt sina direktiv. Folkpartiregeringens överväganden ledde också till att man lade fram en proposition för riksdagen. Lagutskottet konstaterade för sin del redan 1974 att det förelåg ett behov av ändrade regler på konsumentförsäkringsområdet. I dag skriver lagutskottets majoritet att det finns ett uppenbart behov av sådana ändrade regler. 31 Dessutom säger utskottet att det föreligger ett klart uttalat behov av en lagstiftning som stärker konsumenternas ställning gentemot försäkringsbolagen och att lagstiftningen bör moderniseras. Joakim Ollén har i sitt tidigare inlägg här sagt att vi gott kunde vänta några år för att då få en samlad lösning. På den punkten måste jag anmäla en annan uppfattning. Min uppfattning är att detta ärende totalt är så stort, att det är nödvändigt att lägga fram förslag till delreformer. Skulle vi vänta ett antal år, skulle det få konsekvenser för konsumenterna som inte vore lyckliga. Jag konstaterar också att de stora löntagarorganisationerna tillstyrker förslaget om att det nu skall genomföras en delreform i Sverige. Jag vill tillägga att även om centerns företrädare har avgivit ett särskilt yttrande, så ifrågasätter de inte behovet av en ändrad lagstiftning, vilket jag här noterar som positivt. Moderaterna är ensamma i sin uppfattning att propositionen bör avslås. I motionen 82 talas det dessutom mycket om kostnadsaspekterna, att premiehöjningarna nu skulle bli så stora genom att denna nya konsumentförsäkringslag införs, att det skulle få svåra sociala konsekvenser. Det är naturligtvis en svår uppgift att exakt beräkna kostnaderna i fortsättningen. Det är även en svår uppgift för försäkringsbolagen. Men jag vill påminna om att det har bedrivits ett nära samarbete mellan departementets företrädare och försäkringsbolagens företrädare när propositionen har utarbetats. Vad man kommer fram till när man studerar detta lagförslag är att det är praxis som nu inarbetas i lagen. Lagen kommer i takt med utvecklingen. Det är svårt att förstå att en sådan relativt blygsam reform skall få så stora ekonomiska konsekvenser på premierna som man vill göra gällande i motionen 82. Jagtror det finns all anledning att här se tiden an och i dag inte förstora upp de svårigheter som man tycker sig se. När jag hör Joakim Olléns motiveringar får jag ibland ett intryck av att han har förlorat sig i detaljer, att han inte längre ser den stora frågan i detta lagförslag, nämligen att stärka konsumenternas ställning. Min uppfattning är att det är bra att riksdagen nu kan besluta i denna fråga. Jag vill tillägga att utredningsarbetet i den svenska kommittén fortsätter. Nästa betänkande från kommittén kommer säkerligen att omfatta personförsäkringar, och inom en rimlig tid skall vi kunna behandla de frågorna här i riksdagen. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har sagt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig till en början säga att det var bra att utskottets ordförande så utförligt uppehöll sig vid det nordiska rättssamarbetet. Det får väl ändå tas som ett uttryck för intresse för den saken. Att vi sedan har olika uppfattningar om i vilken utsträckning det är rimligt och bra att i det här sammanhanget bevara den nordiska rättslikheten är en annan sak. Nr 56 Sedan, herr talman, får det kanske bli slut på berömmet, från mig Tisdagen den åtminstone. 18 december 1979 Lennart Andersson säger att jag förlorar mig i detaljer. Men är det en detalj om det här förslaget — genom ökat slarvutrymme, genom minskade möjligheter att beivra försäkringsbedrägerier — medför att de får premieökningar på 10 eller 20 eller kanske 30 26? Departememntet säger 10 20, men försäkringsbolagen säger 30 90. Är det en detalj för försäkringstagarna? Är det nordiska rättssamarbetet en detalj? Är det en detalj när vi moderater säger att det är viktigt att inte hålla på att ändra lagar i tid och otid, så att konsumenterna, som ju måste kunna få en rimlig chans att veta vad de har för rättigheter och vad de inte har för rättigheter, får möjlighet att följa lagstiftningsarbetet på det här området? Är det bara detaljer? När utskottets ordförande här talar om hur nödvändigt det är att reformera lagen framhåller han att den nuvarande försäkringsavtalslagen är gammal. Javisst, det säger alla, men vi håller ju också på att reformera hela det här området. Jag vill gärna än en gång understryka att vi moderater anser det angeläget att reformera sådana rättsområden i ett sammanhang just av rättssäkerhetsskäl. Vi vet att det i den praktiska tillämpningen leder till svårigheter, inte bara för juristerna, domstolarna osv., utan för människorna, när man får nya regler och skall anpassa sitt handlande till att ändrade förhållanden gäller. Dessutom är det på det viset — och det sägs klart av utskottet — att det inte föreligger några påtagliga missförhållanden på området. Man kan verkligen mot den bakgrunden undra om det inte vore skäl att vänta ett tag till med att reformera det här området. Att man en gång i några direktiv har skrivit in att man skall reformera det kan inte rimligtvis vara detsamma som att riksdagen skall vara bunden vid att också genomföra reformen, när man ser vilket förslag som är lagt. Får jag bara, herr talman, avsluta anförandet med att ställa tre frågor till Lennart Andersson: 1. Kan Lennart Andersson närmare redogöra för de omfattande kontakter som enligt vad han säger har förevarit mellan försäkringsinspektionen och departementet vid framräknandet av premiehöjningarna? 2. Kan Lennart Andersson garantera att det inte blir fråga om större premiehöjningar än maximalt 10 96? 3. Är Lennart Andersson beredd att ta ansvaret — han berörde inte den frågan med ett enda ord — för att detta kan leda till att ytterligare försäkringstagare — och sannolikt inte de rikaste — ser sig föranlåtna att helt upphöra med att teckna nödvändiga försäkringar?
Herr talman! Joakim Ollén säger att det inte finns några påtagliga missförhållanden i dag. Då måste jag tydligen konstatera att Joakim Ollén har missat hela den pressdebatt som har pågått under det här året om hur svårt det är för konsumenterna att skaffa sig överblick över försäkringsom 33 rådet och avgöra vilka försäkringar som är bäst i varje enskild situation och vilka bolag som kan erbjuda de bästa försäkringarna. Den allmänna debatten om konsumenternas svåra situation ledde också fram till att vi i våras fick en motion om denna fråga att behandla här i riksdagen. Det lagförslag som vi nu behandlar innehåller också en punkt om bolagens information till konsumenterna för att ge dessa en bättre överblick över försäkringsområdet. Av tidsskäl skall jag stanna här när det gäller denna sak. Sedan fortsätter Joakim Ollén att tala om att premierna kommer att öka så kraftigt. Vi har från utskottets sida konstaterat att de kalkyler som föreligger naturligtvis inte är i detalj underbyggda. Men inte heller försäkringsbolagen har vid hearings i utskottet kunnat påvisa att de har kalkyler som är i detalj underbyggda. Det var därför jag tillät mig konstatera att det är svårt även för försäkringsbolagen att beräkna kostnaderna. Vi måste hålla i minnet att försäkringspremierna under de senaste åren visserligen stigit mycket kraftigt men att detta beror på en rad andra faktorer. Det är de faktorerna vi skall hjälpas åt att bekämpa, nämligen försäkringsbedrägerier osv. Det är där vi måste sätta in vårt huvudsakliga arbete i fortsättningen. Jag har fortfarande mycket svårt att tro att själva införandet av konsumentförsäkringslagen skall behöva medföra så kraftiga premiehöjningar som Joakim Ollén talar om. Här har departementets företrädare och försäkringsbolagen litet olika uppfattningar. Det finns all anledning att följa utvecklingen på detta område. Men jag tror inte att vi i dag på något sätt behöver måla i svarta färger och misstänkliggöra, utan jag ser fortfarande den här lagen som en tillgång för konsumenterna.
Herr talman! Lennart Andersson slår i ett par avseenden in om inte vidöppna dörrar så dock dörrar som står rätt kraftigt på glänt, när han hänvisar till den pressdebatt som förts. Jag har sagt att den — och det tror jag att vi är ganska överens om — har gällt möjligheterna för försäkringstagarna att göra sina rättigheter gällande. Det är en fråga som praktiskt taget inte alls berörs av den nu föreslagna lagen. Däremot har lagutskottet tidigare berört den frågan, exempelvis i samband med behandlingen av ett förslag om rådgivningsbyråer för försäkringstagare. Den frågan behandlade vi under föregående riksmöte, bl.a. på grundval av en socialdemokratisk motion, nämligen en motion av Åke Gillström. I det avseendet ger den nu föreslagna lagen inga nämnvärda förbättringar. I fråga om informationen gäller samma sak. Där kan man göra förbättringar — och det har jag sagt att man bör göra — men det bör ske i samband med en total översyn av försäkringsavtalsområdet. Sedan åter till frågan om kostnaderna — dessa är ju i det här sammanhanget väsentliga. Det är alldeles uppenbart att om man skall räkna om ökade risker direkt i högre premier, så måste ett ökat slarvutrymme, något som obestridligen blir följden av det här lagförslaget, leda till högre premier. Nr 56 Likaså är det uppenbart att minskade möjligheter att beivra försäkringsbe Tisdagen den drägerier leder till högre kostnader. Enligt min uppfattning är detta 18 december 1979 ”förmåner” som inte kommer den genomsnittlige konsumenten till godo. Däremot får han eller hon vidkännas högre premier. Konsumentförsäk Herr talman! Enligt min uppfattning har man inom departementet gått ringslag alldeles för lätt förbi frågan om de kostnadsmässiga effekterna av det här förslaget. Jag vill återigen fråga om Lennart Andersson känner till några beräkningar som vi inte känner till och som styrker uppgifterna från departementet. Såvitt jag vet har man från försäkringsinspektionens sida inte gjort några sådana här beräkningar på uppdrag av departementet, och det är allvarligt. Till sist vill jag än en gång säga att jag tycker att det är rimligt att utskottet säger något klart om de försäkringstagare som kanske i framtiden inte blir försäkringstagare av det skälet att de inte anser sig ha råd att teckna försäkringar. Är inte detta en social följd av det här förslaget som vi borde ha anledning att ta allvarligt på?
Herr talman! Joakim Ollén säger gång på gång att vi borde vänta med den här reformen och se tiden an några år tills vi kan få göra en reformering av hela försäkringsavtalslagen på en gång. Han säger samtidigt att vi inte skall hålla på och ändra lagarna alltför ofta, för det kan få svåra konsekvenser för medborgarna ur rättssäkerhetssynpunkt. Men emellanåt, när vi har haft mycket stora lagförslag att behandla, hör man litet annorlunda tongångar. Det frågas då om detta har varit den allra bästa lösningen. På det här området, som är rätt komplicerat och mycket omfattande, tror jag att den rätta vägen är att ta olika delförslag i stället för att vänta några år och få ett mycket omfångsrikt nytt lagförslag. Skulle vi gå på den senare vägen, skulle det troligen bli mycket svårare att informera medborgarna om innehållet i det nya förslaget. Även ur informationssynpunkt tror jag att det ligger mycket i att vi på detta område bör genomföra ett antal delreformer. Det är min uppfattning att vi i sak inte behöver förlora någonting. I stället tror jag att vi kan vinna erfarenheter och om några år komma fram till en slutlig lösning som alla kan omfatta. Vi är eniga om att det verkligen finns ett mycket stort reformbehov på detta område. Felet är inte att vi lägger fram delförslag. Felet är egentligen att dessa förslag inte kommit fram betydligt tidigare än nu — 1979. Utvecklingen på det här området har varit så oerhört snabb att lagen har blivit helt otidsenlig, och behovet av en modernisering av denna lag har förelegat mycket länge. Det är därför som jag hälsar med tillfredsställelse att förslaget nu äntligen finns på riksdagens bord. När det gäller premierna sade jag inte något om försäkringsinspektionen. Vad jag sade i mitt inledningsanförande var att det under utarbetandet av propositionen har förekommit samarbete mellan departementet och försäkringsbolagens företrädare. Jag hävdar fortfarande att vi inte skall hålla på och 35 måla i svart i dag. Det finns så mycket positivt i det här lagförslaget, och det är det som vi skall ta vara på.

Herr talman! I folkpartiregeringens proposition 1979 80:18 föreslås att försäkringsavtalslagen på ett viktigt område skall ersättas av en särskild konsumentförsäkringslag. Förhållandet mellan försäkringsbolagen och försäkringstagarna regleras, som flera talare har sagt, f. n. i 1927 års försäkringsavtalslag. Det är således en över 50 år gammal lagstiftning, som nu delvis moderniseras på konsumentförsäkringsområdet. Vi anser inom folkpartiet att detta är en nödvändig och viktig reform. Lagen syftar till att ge konsumenterna en starkare ställning gentemot försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen är i ett starkt överläge i förhållande till konsumenterna. Detta gäller både vid tecknandet av försäkringarna och vid skaderegleringen. På en hel del punkter har försäkringsbolagen monopolställning, och någon verklig konkurrens förekommer knappast mellan bolagen. Ofta kommer t.ex. premiehöjningen från samtliga bolag vid samma tidpunkt och med i kronor räknat liknande höjningar av försäkringssumman. Konsumenter i allmänhet har också sällan direkt sakkunskap, vare sig vid försäkringstecknandet eller vid skaderegleringen. Däremot har försäkringsbolagen stora resurser att sätta in. Konsumentförsäkringslagen blir tillämplig på de vanligaste skadeförsäkringarna, som tecknas av konsumenterna för privatändamål, nämligen hemförsäkringar, villaförsäkringar, fritidshusförsäkringar, reseförsäkringar, motorfordonsoch båtförsäkringar. Konsumentförsäkringslagen innehåller regler om bl.a. information till konsumenterna, rätten att teckna försäkring, förnyelse av försäkringen, premiebetalning, möjligheterna att sätta ned försäkringsersättningen när den försäkrade inte har uppfyllt sina förpliktelser och om skadereglering. Den nya lagen är till största delen tvingande mot försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen är nu också tvingade att på eget initiativ informera konsumenten om vad försäkringen omfattar och vad den kostar. Informationen skall vara upplagd på ett sätt som gör det möjligt för konsumenten att välja rätt typ av försäkring. Vid uppkommen skada och om försäkringsbolaget vägrar att betala den ersättning som begärs vid den skadereglering som följer är försäkringsbolagen tvungna att upplysa den försäkrade om de överklagningsmöjligheter som finns. Tvisten kan prövas t.ex. i allmänna reklamationsnämnden eller vid någon av försäkringsbranschens egna nämnder. En konsument får också rätt att teckna och även behålla en försäkring och blir inte hänvisad till bolagens ensidiga beslut i frågan utan kan då få frågan prövad i domstol. Försäkringen blir också automatiskt förnyad om den inte sägs upp eller försäkringstagaren tecknar en annan försäkring i ett annat bolag. Försäkringstagaren har alltid minst en månad på sig att betala premien för en försäkring som förnyas. Ett dröjsmål medför alltså inte att man förlorar. Nr 56 försäkringsskyddet. Först sedan en uppsägning sänts till försäkringstagaren Tisdagen den och 14 dagar har gått därefter utan att betalning har kommit upphör 18 december 1979 försäkringen. Försäkringstagaren får alltså alltid två underrättelser innan försäkringsskyddet faller bort. I undantagsfall kan fristen för att betala premien bli längre. Om allvarlig sjukdom eller liknande händelse inträffar upphävs inte försäkringen i allmänhet förrän hindret har bortfallit. Försäkringstagaren är skyldig att lämna riktiga uppgifter och upplysningar till bolaget när avtal ingås samt att följa uppställda säkerhetsföreskrifter t.ex. om låsning av dörrar m.m. Om man som försäkringstagare inte uppfyller sina förpliktelser kan försäkringsersättningen sättas ned. En nyanserad regel med en skälighetsbedömning ingår numera. I allmänhet skall endast grövre oaktsamhet leda till minskning av ersättningen, men kraven på aktsamhet skall kunna ställas högre vid speciella typer av försäkring. Hänsyn måste tas inte bara till ett bra försäkringsskydd utan givetvis också till möjligheten att förebygga skador och hålla nere premierna. Skaderegleringen skall göras skyndsamt, och ersättningen utbetalas i regel senast en månad efter det att skadeanmälan gjorts och utredningen är klar. Försäkringsinspektionens granskning av skäligheten i försäkringsvillkoren skall intensifieras. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1981. Så några kommentarer till Joakim Olléns anförande. Man skulle kanske kunna tro att Joakim Ollén talar för många konsumenter.

Det är alltså mycket breda konsumentintressen bakom det utredningsförslag som ligger till grund för propositionen. När det gäller kostnadsaspekterna delar jag inte Joakim Olléns uppfattning att propositionens förslag måste bli så oerhört fördyrande. Jag tror att det är mycket viktigt att försäkringsbolagen får lära sig att konkurrera om försäkringstagarna. Det tror jag inte att de har gjort i någon nämnvärd grad — har man monopol så har man monopol. Jag tycker nog att Joakim Ollén inte talar för de svaga utan verkligen för de starka, dvs. för försäkringsbolagen. Min sammanfattande bedömning, säger propositionsskrivaren Sven Romanus, är att ett genomförande av förslaget kan leda till en viss premiehöjning men att denna bör bli så begränsad att den knappast kommer att resultera i något bortfall av försäkringar eller annars få några allvarligare följder. — Det är givet att vi måste följa utvecklingen på detta område noggrant, men jag tror att försäkringsbolagens farhågor är betydligt 37 överdrivna. Herr talman! Jag har nu i stora drag redogjort för de viktiga förändringar när det gäller konsumentförsäkringar som föreslås i propositionen och som lagutskottet i sitt betänkande sluter upp bakom. Reservanterna vill däremot med hänsyn till det nordiska samarbetet och även av andra skäl inte ha en delreform på försäkringsområdet. Om utskottets majoritet hade följt den linjen, hade konsumenterna fått vänta mycket längre på en reform. Försäkringstagarna är den svagare parten, och en 50 år gammal lag kan inte ge försäkringstagarna ett bra konsumentskydd. Därför anser jag det tillfredsställande att utskottet har samlat en betryggande majoritet i sin skrivning, vilken i alla delar, endast med en smärre justering i 41 §, bygger på den proposition som folkpartiregeringen lagt fram. Herr talman! Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande 1979 80:63 och 1979/80:82.

Herr talman! Med anledning av några vänliga ord som var direkt riktade till mig skall jag bara be att få erinra Margot Håkansson om att båda de fackliga organisationer som är berörda på detta område, nämligen Försäkringsanställdas förbund och Försäkringstjänstemannaförbundet, liksom ett mycket stort antal andra remissinstanser i rätt skarpa ordalag tar avstånd från denna delreform. Jag vill också ta upp ytterligare en sak. Margot Håkansson säger att vi moderater när vi går emot denna lag gör det i de starkas, inte i de svagas intresse. Är de premiehöjningar som jag har talat om och de av mig redovisade minskade möjligheterna att i framtiden få mera preciserade försäkringar ett intresse för de svaga? Kan Margot Håkansson verkligen påstå att detta ligger i de svagas intresse? Till sist vill jag, eftersom jag inte fick svar från lagutskottets ordförande, ställa följande frågor till en representant för det parti som på regeringsplanet hade ansvar för propositionen: Kan Margot Håkansson för det första garantera att det inte blir mer än maximalt 10 96 premiehöjningar? Kan Margot Håkansson för det andra ta ansvar för det ytterligare bortfall av försäkringstagare, sannolikt bland de sämst ställda i vårt samhälle, som propositionens förslag kan leda till?
Herr talman! Vi har väl ganska olika syn på dessa frågor, och vi kan kanske inte komma varandra så mycket närmare i denna debatt. Men jag vill ändå säga att jag, när Joakim Ollén säger att man inte skall ändra lagar i onödan, inte riktigt vet vilket tidsperspektiv han har. Lagen är 50 år gammal och behöver verkligen moderniseras. När det gäller resonemanget om de starka och de svaga i samhället tycker Nr 56 jag ändå att de fackliga instanser som har gått emot propositionens förslag i Tisdagen den hög grad är parter i målet. 18 december 1979 Det är naturligtvis väldigt bra för försäkringsbolagen att ha ett monopol. Givetvis är det lätt för dem att skriva försäkringar när försäkringstagarna inte — Konsumentförsäkhar möjlighet att informera sig ordentligt och inte har den lagfästa rätten på ringslag sin sida. Det sägs att försäkringsbolagen har tillämpat mycket mildare regler än vad som står i försäkringsavtalslagen, och då är det ju rimligt att lagfästa dessa regler. Som försäkringstagare är man utlämnad till försäkringsbolagens godtycke. Joakim Ollén frågade mig om jag kunde garantera att det inte skulle bli några premiehöjningar. Givetvis kan jag inte det, men jag tycker att vi skall vara ytterst vaksamma så att försäkringsbolagen inte tar denna konsumentförsäkringslag till intäkt för att höja försäkringarna med en gång. Det låg enligt min mening faktiskt ganska mycket av undertoner i den hearing som vi hade i lagutskottet när det gällde försäkringsbolagens ställningstagande på den här punkten. Det är givetvis också viktigt att försäkringsbolagen konkurrerar om kunderna. Därmed kommer jag in på den andra frågan som Joakim Ollén ställde till mig, nämligen om kundbortfallet. De 20 26 som nämndes var ett mycket osäkert tal. Man hade inte gjort någon ordentlig undersökning, utan det var bara vad försäkringsbolagen sade. Men om det är 20 90 som inte tecknar försäkringar, då behöver faktiskt försäkringsbolagen gå ut med en mycket bättre information om riskerna med att inte teckna försäkringar. Kanske får de också konkurrera prismässigt. De får måhända räkna med litet mindre vinster men bättre information till försäkringstagarna.

Herr talman! Förslaget om konsumentförsäkringslag aktualiserar flera lagstiftningsfrågor. Jag vill därför i anslutning till propositionen göra några reflexioner om principen för lagstiftningsarbetet. Därmed vill jag också närmare ange skälen för att vi moderater i utskottet sagt nej till den föreslagna lagen. Från moderata samlingspartiet har många gånger under årens lopp framhållits vikten av nordisk rättsgemenskap på olika områden. År 1901 inleddes det samarbete mellan de nordiska länderna beträffande den centrala civilrättsliga lagstiftningen som inom loppet av några decennier skulle leda fram till en långtgående rättslikhet. På försäkringsrättens område ledde detta till att nära nog likalydande lagar om försäkringsavtal antogs i de nordiska länderna. Vår svenska försäkringsavtalslag är från 1927. År 1974 togs frågan på svenskt initativ upp på nordisk nivå. Samtidigt tillsatte den dåvarande svenska socialdemokratiska regeringen försäkringsrättskommittén. I direktiven ägnas inte någon speciell uppmärksamhet åt ämnets nordiska karaktär. Där sägs bara att kommittén bör hålla kontakt med kommittéerna i de andra 39 nordiska länderna. Det förefaller inte heller som om det skett några egentliga försök att samordna översynsarbetet i de olika länderna. Resultatet har också blivit att man inte i något land är beredd att i nuvarande skede bryta ut regler om konsumentförsäkring och stifta en fristående lag vid sidan av försäkringsavtalslagen. Det är bara vi i Sverige som tydligen vill det. Den svenska kommittén följer sina direktiv, sade Lennart Andersson. Det är möjligt, men det var dåliga direktiv i det här avseendet. Den nordiska frågan skall ses mot bakgrund av den samarbetsöverenskommelse som de nordiska länderna träffade i Helsingfors 1962. Där förband sig Sverige att fortsätta lagsamarbetet i syfte att uppnå största möjliga överensstämmelse på privaträttens område. Den förpliktelsen uppfyller vi dåligt om vi antar konsumentförsäkringslagen. Det är tydligen bara vi i Sverige som är beredda att bryta den halvsekelgamla nordiska rättslikheten på försäkringsrättens område. Några nationella tungt vägande skäl för att handla så anser jag inte föreligga. Jag förstår egentligen inte att inte fler har insett hur viktigt det är med nordisk rättslikhet. Det verkar som om de flesta trodde att det gällde någon poetisk, blåögd nordism utan praktisk förankring. Så är ju inte fallet. Det rör sigi stället om ytterst vardagsnära förhållanden, nämligen att invånarna i de nordiska länderna på livets vardagsområden skall mötas av likartade lagregler, oavsett till vilket nordiskt land de kommer. Detta är ju särskilt viktigt i dagens samhälle med den intensiva flyttning över gränserna som nu sker. Inte minst borde vi i Sverige tänka på och ta hänsyn till det, eftersom vi i vårt land har så många medborgare från de andra nordiska länderna. Jag satt i går och arbetade i Europarådets lagkommitté och det slog mig då hur inkonsekvent vårt handlande kan vara. I Europarådet läggs mycken möda och arbete ned på att inom olika områden komma fram till lösningar och rekommendationer, som kan godtas av alla medlemsländerna i Europa. Men här hemma tycker vi inte ens att det är mödan värt att avvakta och se för att samordna den lagstiftning som dock varit gemensam i Norden i över 50 år och som skall gälla mellan länder med likartade språk och gemensam kulturbakgrund. Det tycker jag är klent. För oss moderater utgör alltså den bristande nordiska rättsgemenskapen ett tungt vägande skäl att nu säga nej till propositionen. Vi kommer också i fortsättningen att framhålla vikten av nordisk rättslikhet och slå vakt om fortsatt nordiskt lagsamarbete. Vi anser inte som Lennart Andersson att detta samarbete tillhör historien. Vi anser att det hör framtiden till. En annan viktig fråga som jag ofta i den här kammaren haft anledning att återkomma till är: Hur verklighetsanknutna är de lagar som vi stiftar? Är det fråga om rena skrivbordsprodukter? Finns det ett verkligt behov av lagstiftning, eller förhåller det sig så som en ledamot av lagrådet påstått i sitt yttrande, nämligen att den reella grunden för reglerna ofta är ett tyckande av några departementsjurister? Det finns utan tvivel en tendens att uppfatta några enstaka meningsyttringar som uttryck för en stark opinion. Sällan har detta stått så klart för mig som då jag häromdagen tog del av några siffror som visade hur få människor När den reformen genomfördes gjordes det gällande att det var ett starkt Tisdagen den tryck och ett stort intresse från allmänhetens sida att få till stånd nya regler för 18 december 1979 vårdnaden. Men verkligheten var alltså en annan. Likadant var det när vi 1977 behandlade förslaget om ny preskriptionslag, som riksdagen till sist avvisade. Ett viktigt skäl för de då föreslagna ändringarna sades vara att så många människor utsattes för dubbelkrav. Det visade sig sedan att det rörde sig om knappa tio personer per år. Med detta har jag velat säga att jag tycker att det är angeläget att ordentligt ta reda på om det finns något behov av ny lagstiftning, vad påståendet om behovet bygger på och hur stort behovet av en ändring är. När det gäller konsumentförsäkringslagen har Joakim Ollén med all önskvärd tydlighet visat den stora osäkerhet som finns när det gäller konsumenternas behov av den nya lagen. Vill de betala ökade kostnader? Tycker de att de nya förmånerna uppväger kostnaderna? Och sist, men inte minst: Vad är det för kostnader vi talar om? Ja, det vet vi ju uppenbarligen inte — men det står helt klart att kostnaderna är kännbara för många som redan nu tycker att premierna är för höga och därför avstår från försäkring över huvud taget. Kan då en sådan konsumentlag påstås vara en lag som främjar konsumenternas intressen? Tyvärr är det inte första gången som vi moderater haft anledning att göra liknande påpekanden. När riksdagen 1977 antog konsumentkreditlagen, fann Joakim Ollén och jag oss föranlåtna att i ett särskilt yttrande framhålla svårigheterna att i konsumentlagstiftningen avgöra vad som verkligen ligger i konsumenternas intresse. Där sade vi: ”Det finns generellt en fara i att förändringar belastar konsumenterna på ett sätt som inte uppvägs av någon motsvarande nytta för dem. Det som vid första anblicken kan te sig som en förbättring ur konsumentens synpunkt kan vid närmare eftertanke visa sig medföra betydande kostnader eller andra besvärande olägenheter för konsumenten. Avvägningen av konsumentintressena är således ytterst grannlaga, och måste ske med största noggrannhet och utan förutfattade meningar. I det fortsatta konsumenträttsliga arbetet bör detta förhållande bli föremål för uppmärksamhet.” Jag vill inte påstå att vi blivit bönhörda. Därför finns det nu ännu starkare skäl att med fasthet understryka kraven i det yttrandet. Jag vill i anslutning till detta kort beröra några andra krav som vi moderater ställer på god lagstiftning. Man skall undvika att lagstifta i onödan. Den lagstiftningsprodukt som vi nu har framför oss betecknas av lagrådet som ett provisorium. Enligt min uppfattning visar det uttryckssättet att vi nu med fördel kunde undvara lagen. Det förutsätts också både av departementschefen och av lagrådet att lagen skall ändras, när översynen av hela försäkringsavtalslagen är klar. Det borde vara en god regel att inte utan tungt vägande skäl stifta en lag som man redan när den kommer till är medveten om att den måste ändras. Att förfara så är enligt min uppfattning inte god lagstiftningsteknik. 41 Lagar skall vidare vara klara och lätta att tillämpa. Den här lagen skapar gränsdragningsproblem, som påpekats av en i det sammanhanget stark remissinstans, nämligen de försäkringsanställda, som ju verkligen vet vad de talar om. Till sist en allvarlig anmärkning som inte avser lagstiftningstekniken utan som mer ligger på det mänskliga planet. Jag syftar på den överslätande attityd man intar mot dem som medvetet lämnar felaktiga uppgifter. Vi vet att försäkringsbedrägerierna ökar och att bolagens ökade kostnader för detta får bäras av alla som hederligt släpar och sliter för att fullgöra sina skyldigheter. Det är på tiden att vi slår vakt om deras intressen. Det är också på tiden att vi klart säger ifrån att det krävs ärlighet och ansvar av alla. Och det krävs av oss i det här huset att vi talar klarspråk i dessa sammanhang. Med detta, herr talman, har jag velat framhålla vad jag bedömer som viktigt i lagstiftningssammanhang. Jag har också velat visa att vi moderater under årens lopp haft en konsekvent linje i de frågor som jag här berört. Det är därför helt följdriktigt att jag till sist yrkar bifall till reservationen, vilket alltså innebär att det av mig här kritiserade lagförslaget avslås.
Herr talman! Ett kort inlägg. Inger Lindquist har här mycket kraftigt vidgat debatten om det nordiska samarbetet i stort och om det nordiska lagstiftningsarbetet. Jag kan av tidsskäl nu inte gå in på hela den debatten, men jag har redan förstått att vid Nordiska rådets session i början på mars kommer motsvarande debatt att föras. Jag skall inte på något sätt dra mig undan den debatten utan skall gärna delta i den, för jag har ett mycket starkt intresse för ett nordiskt samarbete. Jag delar också Inger Lindquists uppfattning att det nordiska samarbetet hör framtiden till. Men det var ett uttryck som jag inte kan låta stå oemotsagt. Inger Lindquist sade att jag har yttrat att det nordiska samarbetet och det nordiska lagstiftningsarbetet hör historien till. Den repliken har jag ingen anledning att ta emot, för jag har inte yttrat de orden, och det stämmer inte med min uppfattning.

Herr talman! Vi anser också från folkpartiets sida att det är mycket viktigt med nordisk rättslikhet. Men det får inte vara så viktigt, Inger Lindquist, att inget nordiskt land tar några initiativ när de andra länderna av olika skäl är förhindrade att införa ny lagstiftning. Och det kommer kanske att dröja väldigt lång tid innan någonting händer i de övriga länderna på det här viktiga området, som gäller konsumentförsäkringar. Nordiskt samarbete får inte vara ett så tungt vägande skäl att ingenting händer någonstans i Norden. Sedan tycker tydligen Inger Lindquist att försäkringsbolagen skall fortsätta ha monopol inom viktiga områden när det gäller försäkringar och att försäkringstagarna inte skall ha de rättigheter som vi nu vill lagstifta om. Nr 56 Det är det lagen handlar om — en lagfäst rätt. Tydligen arbetar redan många Tisdagen den försäkringsbolag i linje med denna lagstiftning, enligt vittnesutsago. Tycker 18 december 1979 man att det är onödigt, då tycker man givetvis också att det är onödigt att byta ut lagen, även om den är 50 år gammal. Konsumentförsäk Här har talats om en överslätande attityd. Det man vänder sig emot är att ringslag försäkringsbolagen också i fortsättningen skall vara straffsanktionerande myndighet. Och jag tycker inte att det är svårt att förstå det resonemanget. Det kommer att bli nödvändigt att i mycket större utsträckning än nu anmäla försäkringsbedrägeri och misstanke om försäkringsbedrägeri. Även om vi har ont om resurser måste man gå den vägen, och det är inte rimligt att försäkringsbolagen skall fortsätta att vara straffsanktionerande.
Herr talman! Jag vill bara kort göra den kommentaren att det gläder mig att man både från socialdemokratiskt och folkpartistiskt håll nu konstaterar, att det nordiska samarbetet är mycket viktigt. Jag tror därför att vi kanske i fortsättningen kan bli eniga på sådana här punkter, där det gäller lagar som kan vara gemensamma för Norden.

Herr talman!

Men tänk om det gick att se på litet närmare håll också, till våra gamla broderländer, t.ex. Lettland. Jag har en ny rapport från Lettland, där det står: ”I skolan måste barnen skriva Gud med liten bokstav.” I en annan rapport från broderlandet Lettland står det: KGB bestämmer vem som får bli präst och vad han skall göra. — Jag undrar om det går att arbeta för frihet i de baltiska randstaterna. Filip Fridolfsson och jag har väckt motioner både 1978 och 1979 när det gäller möjligheten att få fram litteratur till öststaterna. I motionen 1978 skrev vi: ”Som ett slutet välde ligger Sovjetunionen och dess satellitstater i öster. Inom denna för oss delvis okända värld lever miljoner människor som bekänner sig till Kristus. Vi vet trots otillgängligheten att de kanske lider mest av frånvaron av kristen litteratur. Inte ens Den Heliga Skrift säljes fritt i landet. Någon framställning av biblar sker icke, och genom import får Bibeln inte säljas i landet. Från de kristna i Sovjetunionen med satellitstater kommer till oss ofta begäran om hjälp att komma över kristen litteratur, skrifter och biblar. Vi känner till att försök att införa kristna böcker i Sovjet sker och att de sovjetiska myndigheterna fängslat personer som medfört "otillåten" litteratur vid inresa. De har anklagats för mot Sovjet fientlig verksamhet.” Utrikesutskottet skrev på sätt och vis mycket bra om vår motion. Men vi har kommit tillbaka med en motion 1979, då vi inte varit helt nöjda med skrivningen. Vi påpekar i denna motion: ”Sverige står bakom FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Varje stat som undertecknat denna förklaring är förpliktad att verka för dess efterlevnad i världen.” Vi påpekar också att vi så nära oss har människor som lever i denna väldiga ofrihet, där man hungrar efter kristen litteratur men där man inte når Jag skall be att få läsa en mening ur utskottets betänkande. Jag tycker att en kammarledamot som frestas att kasta det enbladiga betänkandet bör höra detta: ”Möjligheten till påtryckningar varigenom tillgången på biblar och annan religiös litteratur skulle öka är, som torde framgå av det föregående, begränsad.” Det ligger en djup pessimism i de orden. Förmodligen har utrikesutskottet rätt, men jag menar ändå att det är fel att inte göra insatser. Dock vill utskottet ”inte utesluta att opinionsyttringar utifrån till förmån för en ökad trosoch samvetsfrihet i öststaterna kan ha verkan”. Det där skall jag be att få stryka under med breda streck. Det är just det vi vet. Sedan lägger jag märke till formuleringen längst ner i utskottsbetänkandet: ”Motionen torde därmed få anses besvarad.” Jag skall be att få bocka mig och tacka för svaret. Man har sagt mig att de kristna i väststaterna kan gå fram på annat sätt, t.ex. skriva till Sovjet, så lyssnar de väl. Jag har här framför mig en kopia av ett brev skrivet av en svensk sammanslutning som heter Slaviska Missionen. Det är skrivet den 18 januari 1979 till rådet för religiösa angelägenheter i Moskva med förfrågan om hur man ansöker om lagligt tillstånd att leverera biblar till kristna i Sovjetunionen. Först presenterar sig Slaviska Missionen, och sedan berättar man om den debatt som förekommer i västvärldens press om hur man lagligt kan införa biblar till Sovjetunionen, hur papperet skall vara, hur detta skall ske, vad som fordras för en leverans osv. Man ber rådet att få svar senast den 15 april, före ett årsmöte där man skall avgöra vilken verksamhet man skall bedriva. Man berättar också att man är glad över att man fått höra en nyhet att Förenade bibelsällskapen har skickat en upplaga ryska biblar som nådde Moskva den 19 december 1978, dvs. för ett år sedan. Jag har kollat på Slaviska Missionen i dag och fått reda på att de har väntat, gjort påtryckningar, skrivit igen, men rådet tiger som muren. Man vill inte komma i förhandlingssituation med oss på denna sida. Man håller tyst. Vad kan vi då göra? Ja, får jag trötta kammaren med att dra ett par rapporter. Det finns en mission inom svenska kyrkan som heter Nordisk Östmission. I dess tidning redovisades i ett nummer i höstas brev som nått fram till västvärlden genom järnridån och som är svar på ukrainska radiosändningar under rubriken Hoppets röst. Det är Nordisk Östmission som betalar dessa sändningar. Det är människor här i Sverige som samlar in pengar, skickar sina slantar och lyckas få i väg evangelium på etervågorna dit bort. Här skriver flera av dem som har lyssnat. Jag skall citera slutet i ett brev: ”Det är en stor sak med dessa radiosändningar och de ger också resultat. Det är dock beklagligt, att det hos oss är svårt, ja, nästan omöjligt, att få ett evangelium eller en bönbok ——-=-.” Visst är det ganska gripande att denna bok skall vara så farlig att det inte skall gå att tillåta dess spridning. I ett annat brev från Ukraina står det: ”För oss ukrainare är det ännu möjligt att i hemlighet samlas till gudstjänster.” Slutligen skall jag ge ett tredje vittnesbörd. Det har kommit ett brev till Kyrkornas världsråd. Jag har för min del inte så stor förhoppning när det gäller vad Kyrkornas världsråd kan eller vill göra, men detta brev från 14 familjer på 95 personer, som ber om hjälp att få lämna slaveriets och godtyckets land, borde vara vida känt. Här skriver man: ”Sovjetunionen är för oss ett jättestort koncentrationsläger där det också finns fängelser och tukthus. Man dömer oss därför att vi är troende och uppfostrar våra barn i tron på Jesus.——-— Vi kristna vill inte blott rädda oss själva utan också våra barn. Sovjetmakten lämnar oss inte i fred och vi får inte heller uppfostra våra barn till kristna.” Slutligen ber undertecknarna om bistånd från FN, Kyrkornas världsråd och de stater som undertecknat Helsingforsavtalet. Vad jag vet har Sverige undertecknat Helsingforsavtalet. Jag är alltså inte nu ironisk eller illasinnad mot utrikesutskottet. Jag förstår fuller väl hur svårt det är att handha sådant här material. Men jag tycker att när vi här i Sverige kan motionera, propagera och agera för att det inte skall vara ofrihet i Sydafrika skulle vi kunna höja rösten litet och förstärka våra ansträngningar då det gäller att komma de allra närmaste vännerna och medkristna till hjälp. Skall aldrig en förändring ske? Jag tror att förändringen kommer. Jag har så sent som i dag fått ta del av en rapport om ett annat väldigt land som är slutet. Där berättas om en svensk resenär som träffar en man på gatan som säger: — Är ni utlänning? —- Är ni kristen? — Ni har inte ett exemplar av den goda boken? - Jo. Kan jag få den? Var så god! Denne resenär säger att den blixt av glädje som gick över det ansiktet skall han aldrig glömma.

Herr talman! Jag är glad över att Tore Nilsson inte känner sig illasinnad mot utskottet, och jag kan försäkra från utskottets sida att det är ömsesidigt. Utskottet betraktar motionen som besvarad, det är inte något direkt avslag. Det finns definitivt ingen som helst anledning att polemisera mot Tore Nilsson, för i själva sakfrågan föreligger inte så stora skillnader mellan motionärernas och utskottets inställning. När det gäller de förhållanden i Baltikum som Tore Nilsson påpekade, så vet herr Nilsson mycket väl att inte minst jag själv mer än en gång har haft anledning att påtala det, bl.a. här i kammaren. Utskottet behandlade förra året utförligt en motsvarande motion, och frågan blev då föremål för en belysande debatt här i kammaren. Det finns därför ingen anledning för mig att närmare upprepa utskottets då framförda motiveringar. Motionärerna och utskottet är, som jag sade, i stort sett ense. Men vi måste konstatera — och man kan göra det med beklagande — att man i Sovjetunionen lägger in en annan tolkning än vi gör i innebörden av mänskliga frioch rättigheter och religionsfrihet. Jag vill gärna säga till Tore Nilsson, när det gäller hur man skall verka, att det inte är något som helst tvivel om att en allmän, vaken opinion, som kritiserar missförhållanden, kan hastor betydelse för utvecklingen i andra länder. Det saknas inte exempel på detta. Ett fortsatt utbyggt samarbete nationerna emellan är på sikt också av betydelse. Utskottet framhåller att den svenska regeringen utnyttjar möjligheterna — och jag vill understryka att den bör fortsätta göra detta — att i olika internationella organ liksom vid direkta kontakter påtala kränkningar av mänskliga rättigheter. Eftersom Tore Nilsson åberopade regeringsförklaringen måste jag säga att detta är en verksamhet som helt ligger i linje med trepartiregeringens deklaration.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

Herr talman! Jag känner behov av att säga ett par ord, eftersom en hel del av mina partikamrater instämde i Tore Nilssons mycket fina anförande. Jag vill poängtera vad Per-Olof Strindberg sade: Det råder ingen spänning mellan utskottet och motionärerna i denna fråga. Vi är helt eniga i sak. Det som gör att utskottet i ett läge som detta inte kan tillstyrka motionen har klart framgått här. Jag vill gärna understryka vad som sägs i utskottets betänkande, att opinionsyttringar utifrån har betydelse. Vi är eniga i utskottet om att sådana yttringar har större effekt om de kommer från organisationer — kristna eller andra — i olika länder. På den punkten tror vi att vi med utskottets ställningstagande vinner lika mycket, men jag vill ha sagt: Vi var i utskottet helt eniga om det berättigade i motionen och det föreligger på intet sätt några spänningar mellan å ena sidan utrikesutskottet och å andra sidan Tore Nilsson och de ledamöter som har instämt i hans anförande.

Herr talman! För bara ett år sedan beslutade vi här i riksdagen att flytta ut Sveriges havsgränser från 4 till 12 sjömil. Efter flera år av förberedelser togs detta viktiga steg i stor enighet. Och så fick då Sverige nya gränser den 1 juli i år. Men knappt har vi hunnit flytta ut, förrän regeringen föreslår riksdagen att Sverige skall dra in magen igen. Utanför Skåne, Halland och Bohuslän skall vi lämna ifrån oss ca 3 av de 12 sjömil som vi har i dag. Mot det förslaget har jag reserverat mig, och det gör jag därför att ingen kan bestrida att förslaget försämrar sjösäkerheten, ingen kan bestrida att det försvagar vårt miljöskydd och ingen kan bestrida att det ökar risken för en oljekatastrof. Dessutom anser jag att detta är en förhastad kapitulation inför vissa stormaktskrav på havsrättskonferensen. Vi vet i dag inte när en ny havsrättskonvention kommer att antas eller ens om den kommer att antas. Än mindre vet vi förstås något om när den kan träda i kraft. Då är det också förhastat att redan nu dra bestämda slutsatser om hur framtidens folkrätt exakt kommer att vara formulerad, i varje fall när det gäller sådana punkter som i dag är kontroversiella. Låt mig påminna kammarens ledamöter om hur regeringen för ett år sedan motiverade en utflyttning till 12 sjömil. Jo, för det första blir sjösäkerheten större. Sjöfarten kan kanaliseras på ett sätt som blir lämpligare ur sjösäkerhetssynpunkt. Samtidigt ökar man det område där svenska lotsar har företräde. För det andra blir miljöskyddet bättre och säkrare. Den svenska lagstiftningen mot vattenförorening från fartyg kan tillämpas längre ut från kusten. På så vis kan man effektivare skydda den marina miljön mot utsläpp av kemikalier, olja osv. Dessutom ökar fartygsbefälhavarnas skyldighet att rapportera sådant som kan medföra oljeföroreningar. Av stor betydelse är att lagen om ansvarighet för oljeskada kan tillämpas för ett större havsområde. Över huvud blir det betydligt bättre möjlighet till kontroll och ingripanden för miljöskyddet. För det tredje får försvaret stora fördelar. Det blir inte lika lätt för främmande stater att bedriva underrättelsetjänst riktad mot Sverige. Det svenska försvaret kan mera ostört bedriva sina övningar. Vidare går det bättre att klara en del åtgärder som är viktiga för landets försörjning och säkerhet. För det fjärde får Sverige bättre möjligheter till kontroll. Vårt land kan kontrollera inte bara själva vattenområdet utan också havsbottnen under vattnet. Man kan nu kräva svenskt medgivande för att ett fftämmande företag eller en främmande stat skall få lov att lägga undervattensledningar eller pipelines. Ja, herr talman, så lät det alltså för ett år sedan. I utrikesutskottets betänkande från december 1978 sammanfattas propositionens slutsatser så här: ”Utvidgningsfrågan har noggrant övervägts inom regeringskansliet i samråd med berörda myndigheter. Det har därvid konstaterats att en utvidgning av territorialhavet till 12 sjömils bredd skulle medföra beaktansvärda fördelar från både civil och militär synpunkt. Några egentliga nackdelar med en sådan utvidgning har inte kunnat påvisas.” Utrikesutskottet tillstyrkte också förslaget utan erinringar. Jag vill f. ö. påminna om att ett enigt utrikesutskott redan 1976 begärde att frågan om en utvidgning till 12 sjömil skulle bli ”föremål för regeringens positiva och skyndsamma prövning”. De skäl som utskottet då anförde var bl.a. att svenskt territorialhav kan ge en del ekonomiska fördelar utöver vad en ekonomisk zon ger, att det finns fördelar ”ej minst ur försvarssynpunkt”, att det är fördelaktigt för svenska miljövårdsintressen, särskilt med tanke på de oljeutsläpp som förekommer och riskerna för allt större tankfartygshaverier. Vidare slog utskottet fast att några folkrättsliga hinder för en utvidgning till 12 sjömil inte föreligger. Har det då hänt något som tvingar oss tillbaka igen och därmed tvingar oss att avstå från en del av de fördelar som vi vann när vi gick ut till 12 sjömil? Svaret är nej. Vi måste inte gå tillbaka, om vi inte vill. 12 sjömil är i överensstämmelse med gällande folkrätt. I propositionen gör regeringen en bedömning av hur den tror att framtidens havsrätt kommer att vara utformad. Och så föreslår man att Sverige redan nu skall anpassa sig till dessa förmodade regler. Regeringens förslag bygger på fem antaganden: 1. Antagandet att vi snart får en havsrättskonvention. 2. Antagandet att denna konvention i så fall kommer att innehålla de kontroversiella reglerna om fri transit. 3. Antagandet att Danmark snart kommer att utvidga sitt territorialvatten i de berörda haven. 4. Antagandet att det inte går att finna en annan formel för genomfart som kan vara godtagbar på lång sikt. 5. Antagandet att det bara blir marginella försämringar av miljöskyddet, av sjösäkerheten, av oljeskyddet och av våra kontrollmöjligheter. Jag menar att om bara något av dessa antaganden visar sig vara felaktigt, då rasar hela det korthus som regeringen mödosamt byggt upp i sin proposition, och då är inflyttningen av havsgränsen en förhastad och onödig uppoffring av viktiga svenska intressen. Alla dessa fem antanganden kan på goda grunder sättas i tvivelsmål. Därför är det rimligt att ytterligare en tid följa utvecklingen, innan vi tar definitiv ställning. Det kan inte heller uppstå några problem om vi väntar låt oss säga ett år till med att ta definitiv ställning. Jag skall kort kommentera dessa fem antaganden som regeringen bygger hela sitt förslag på. För det första: Att vi snart skulle få en ny gällande havsrättskonvention är fortfarande mycket osäkert. Georg Åberg, som kommer att tala för utskottet, har själv deltagit i ett antal havsrättskonferenser. Och jag förmodar att han själv har upplevt hur man nästan varje år vid havsrättskonferensen har sagt: Nu skall vi verkligen ta kraffttag och lyckas — detta år måste vi genomföra detta. Men åren har gått, och de förväntade resultaten har uteblivit. En konvention är ett komplicerat förhandlingspaket med många hårdknäckta nötter. Vi lever i dag i något slags skymningsläge, där vi inte klart kan förutsäga de slutliga förhandlingsresultaten. För det andra: En lång rad mindre kuststater har starkt gått emot förslaget om fri transit i sund. Sverige är en av dessa stater. Men stormakterna har, av egna strategiska skäl, insisterat. Det är i första hand Gibraltar sund, Malackasundet och inloppen till Röda havet och Persiska viken som de har haft i åtanke. Motståndet mot fri transit har letts av staterna vid just dessa sund. Det går ännu inte att säga om det kan skapas den nödvändiga två tredjedelsmajoriteten för denna fri-transit-formel. Däremot är det säkert att stormakterna kraftfullt, både inom och utom havsrättskonferensen, kommer att verka för fri transit i internationella sund. Och de håller just nu på att lyckas att skapa ett prejudikat i Kattegatt och Bornholmsgattet. Sverige är tillsammans med Danmark på väg att skapa ett prejudikat till förmån för stormakternas ståndpunkt inför de fortsatta havsrättsförhandlingarna. Detta föregripande kommer att försvåra för Sverige och andra mindre kuststater att hävda sina intressen i framtida förhandlingar inom FN och bilateralt i sina egna närområden. Danmark uppträder här som ombud för sin militärallians. Att man vill skapa detta prejudikat är egentligen det enda som kan motivera brådska i detta ärende. I stället för att acceptera detta och falla undan för stormakternas krav borde vår delegation vid havsrättskonferensen få instruktion att kraftfullt verka mot fri transit och för oskadlig genomfart i sund. För det tredje: Att Danmark någon gång under 1980-talet kommer att utvidga sitt territorialhav är troligt. Däremot tyder allt på att en sådan utvidning kommer att begränsas till Nordsjökusten och inte kommer att gälla ostkusten. På ostkusten har nämligen Danmark mycket speciella problem. En utvidgning där skulle skapa stora bekymmer för Västtyskland, särskilt vid inloppen till de västtyska Östersjöhamnarna Kiel och Travemände. Västtyskland skulle bli instängt, om DDR, som svar på en dansk utvidgning, utvidgar. Detta är ett problem av helt andra dimensioner än de svenskdanska frågorna. Och så länge detta problem är olöst tror jag att vi ganska säkert kan utgå från att Danmark avstår från att gå ut på ostkusten. Och tills så sker kan några genomfartsproblem inte uppstå, oavsett vad som händer på havsrättskonferensen. 4. Att vi skall garantera genomfart är självklart — det ligger i svenskt intresse. Men att redan nu säga att det inte går att hitta en annan formel är att kasta yxani sjön. Varför skulle vi inte helt enkelt kunna göra ett tillägg till 4 § i tillträdeskungörelsen och säga att i vissa områden ger vi rätt till genomfart utan föranmälan? Det skulle kunna ha desto mer tyngd, eftersom vi sedan gammalt har vissa internationellt accepterade regler för genomfarten i Öresund, Ålandshav m.m. 5. Jag tycker det är uppseendeväckande att propositionen inte har ett enda ord att säga om miljön. En indragning av territorialhavet i sunden innebär ju att Sverige avsäger sig den starka bestämmanderätt över miljöskyddet som en kuststat har över sitt territorialhav. Det har sagts att denna nackdel är det pris vi får betala för att kunna skapa den föreslagna fria rännan. Men eftersom jag anser att det är obehövligt att nu skapa någon fri ränna på den svenska sidan av mittlinjen i sunden, anser jag också att det är onödigt att betala något pris, särskilt som det är ett ganska högt pris. I det här området har vi en enorm sjöfart. Och det är mycket oroande att andelen bekvämlighetsflaggade fartyg ökar så snabbt. Här är ett stort hot mot vår framtida miljö. Det finns internationella konventioner som reglerar miljöskyddet. Men de ger inte alls samma möjligheter att reglera och ingripa som ett eget territorialhav ger. Det gäller även sedan konventionen om Östersjöns marina miljö har trätt i kraft, vilket väntas ske den 1 juni nästa år. På vårt eget territorialhav har vi däremot möjlighet att föreskriva och genomdriva villkor för frakt av miljöfarliga laster. De fartyg som undviker svenskt vatten på grund av våra miljöregler bör hållas på avstånd och inte släppas närmare genom en indragning av territorialgränsen. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på försvarssynpunkterna. Låt mig bara framhålla att det är i neutralitetslägen som det är allra mest angeläget att ha ett brett territorialhav. Jag vill också som hastigast säga något om utrikesutskottets beredning av frågan. För att få ett bättre beslutsunderlag bjöd utskottet in bl.a. två tjänstemän från regeringens kansli. Av de två inbjudna kom det fem. Och dessa fem regeringstjänstemän argumenterade skickligt och samstämmigt för att utskottet borde tillstyrka den proposition som de själva hade skrivit. En del tidningsuppgifter säger att det i departementen i själva verket varit mycket delade meningar om detta förslag. Självklart kritiserar jag på inget sätt de regeringstjänstemän som vi hade förmånen att få lyssna till i utskottet. Det vare mig fjärran att kräva att de skall redovisa den interna debatt som kan ha förekommit. Men utskottet borde kanske för framtiden ta sig en liten funderare. Har man chans att höra sammanlagt sju experter som tillstyrker så kanske man kunde ha råd att höra också en kritisk stämma — för det finns faktiskt en del sådana i den här frågan. Jag har ingen grund för att säga att utskottets beslut i det här fallet skulle ha blivit annorlunda om så skett. Men jag beklagar att utskottets ledande företrädare inte ville vara mer generös när motionärerna vädjade om att få kalla en kunnig men kanske litet mer kritisk expert. Fru talman! Överenskommelsen med Danmark är olycklig. Den kommer att minska våra möjligheter till miljöskydd, och den kommer att försämra sjösäkerheten. Den är onödig därför att Danmark inte har utvidgat sitt territorialhav och kanske inte heller kommer att göra det. Havsrättsförhandlingarna kan också mycket väl leda till att den blir onödig. Därför brådskar inte denna fråga. Enda skälet till att skynda skulle vara att skapa ett prejudikat till förmån för stormakterna och till nackdel för vissa mindre sundstater, men jag värjer mig mot tanken att något sådant skulle vara skälet till brådskan. Det finns sålunda inget skäl att godkänna denna proposition, och jag yrkar därför bifall till reservationen. Till slut vill jag ställa tre frågor till utskottets talesman: För det första: Varför kan man inte pröva att göra ett tillägg till 4 § i tillträdeskungörelsen? För det andra: Är Georg Åberg beredd att förorda en omprövning, om regeringens utgångspunkter visar sig vara felaktiga? För det tredje: Vilka konkreta nackdelar skulle uppstå, om vi väntade ett år innan vi tar definitiv ställning till regeringens förslag?

Fru talman! Vid FN:s alltjämt pågående tredje havsrättskonferens har utarbetats ett förslag till en ny havsrättskonvention. Detta förslag, som kallas Informal Composite Negotiating Text, ICNT, har ännu inte blivit antaget. I stora delar innefattar det ändå lösningar, om vilka det råder stor enighet bland världens stater, och förslaget kan således förmodas bli antaget av konferensen så småningom. Detta gäller bl.a. bestämmelserna om territorialhavet och om genomfarten i internationella sund. Med hänsyn till det breda stöd som dessa bestämmelser har fått anses de av många komma att bli vägledande för staternas handlande, redan innan en ny havsrättskonvention formellt har kommit till stånd. Även Sverige bör därför enligt min uppfattning beakta dessa bestämmelser vid utformningen av de regler som skall gälla för genomfarten i sunden utanför våra kuster. Om vi tillskapar regler som inte överensstämmer med ICNT, kan vi inte räkna med att de blir allmänt accepterade och respekterade av andra stater. Vi riskerar då internationella komplikationer i form av protester eller reservationer gentemot de svenska reglerna eller i form av avsiktliga överträdelser av de bestämmelser vi utfärdar. Detta är en situation som vi har all anledning att försöka undvika. Det är därför rimligt att vi försöker utforma en ordning som är förenlig med ICNT. Jag vill i det här sammanhanget nämna ett annat område där Sverige har rättat in sig efter en åsikt som redan fått så många anhängare i konferensen att nationell lagstiftning accepteras av FN-staterna, trots att beslut ännu inte fattats i havsrättskonferensen. Den fråga jag tänker på och som jag själv har sysslat med en del är utflyttningen av de svenska fiskegränserna till mittlinjen mellan staterna eller, om man så vill, accepterandet av bestämelsen om 200 nautiska mil. Det beslutet fattade vi i fullt samförstånd här i riksdagen. Det kan kanske i dag på sätt och vis beklagas att man inte då, när detta fördes fram av framför allt fiskenäringens organisationer, samtidigt aktualiserade frågan om en ekonomisk zon på samma sätt som man har gjort i många andra stater. Då hade en del av de frågor som Jan Bergqvist belyste i sitt anförande utan tvivel varit lösta. Frågan om ekonomisk zon kräver emellertid lång utredningstid, och det var angeläget att fiskegränserna blev utflyttade så snart som möjligt. Jag vill ändå peka på att när det gällde fiskegränserna handlade vi innan konferensen avslutats och innan några gemensamma beslut hade fattats. Om vi i den nu aktuella frågan söker utforma en ordning som är förenlig med ICNT, så har vi så långt jag förstår att välja mellan två olika alternativ. Det ena alternativet innebär att vi medger främmande örlogsfartyg och militära flygplan fri transit genom och över hela vårt territorialhav i sunden, dvs. ända in på våra kuster. Vi skulle då i hela sunden få avstå från att kräva föranmälan av örlogsfartyg och begäran om överflygningstillstånd från militära flygplan. Detta alternativ skulle vara mycket oförmånligt för Sverige. Det andra alternativet, som också detta är förenligt med ICNT, innebär att vi i samråd med Danmark ser till att det i sunden finns kvar en ränna av fritt hav, där ffrämmande örlogsfartyg och militära flygplan kan passera. I gengäld kan vi då i de övriga delar av sunden som utgör svenskt territorialhav upprätthålla normala krav på föranmälan och överflygningstillstånd. Det är detta andra alternativ som förordas i propositionen och som har lagts till grund för en överenskommelse mellan Sverige och Danmark. Utskottets majoritet har ju också anslutit sig till denna lösning. Då den ensamme socialdemokratiske reservanten Jan Bergqvist här pekar på motiveringar som kom fram då vi tog beslutet om utflyttning, har han ju i sak rätt. Därom råder inget tivivel. Det kanske inte klart framgick av Jan Bergqvists anförande att dessa motiveringar fortfarande står kvar för den absolut största delen av den vattenyta som utflyttningen gällde. I reservationen till utskottets betänkande förordar Jan Bergqvist en tredje lösning, innebärande att det svenska territorialhavet skall sträcka sig ut till mittlinjen i sunden och att det i den yttre delen av territorialhavet skall finnas en passagezon där vi avstår från att kräva föranmälan och överflygningstillstånd. En sådan lösning är emellertid inte förenlig med ICNT, och vi kan därför inte räkna med att den skulle bli accepterad av andra stater, i varje fall inte om även Danmark utvidgar sitt territorialhav i sunden. Det är därför en lösning som inbjuder till sådana internationella komplikationer som vi bör söka undvika. Det är visserligen sant att det — så länge Danmark tillämpar en territorialhavsbredd om tre nautiska mil — finns en ränna av fritt hav på den danska sidan av mittlinjen i sunden. Det förefaller dock inte helt rimligt att vi genom att hänvisa till detta skulle frånsäga oss vår del av ansvaret för den fria passagen i dessa viktiga farleder. Även andra skäl talar för att det är klokt att redan nu införa den ordning som vi anser skall gälla i sunden på längre sikt. Vi måste räkna med att även Danmark, förr eller senare, kommer att utvidga sitt territorialhav, och det är bra för oss att redan dessförinnan ha gjort upp med danskarna om det system som då skall tillämpas i sunden. Danmark är ju intresserat av en uppgörelse i denna fråga, och Danmark har tagit initiativet till förhandlingar. Dessa förhandlingar har resulterat i en överenskommelse som enligt min mening är rimlig och balanserad och som också är helt förenlig med bestämmelserna i ICNT. Vi har alltså en stabil grund att stå på när vi vill hävda dessa regler gentemot tredje stater. Som Jan Bergqvist var inne på fick vi dessa frågor mycket väl belysta i utskottet. Jag beklagar faktiskt att Jan Bergqvist inte i utskottet begärde att ytterligare personer skulle höras, gärna sådana som hade en kontroversiell åsikt i dessa frågor. Jag kan inte minnas att utrikesutskottet någon gång under den tid jag varit med där har förvägrat någon att komma till utskottet för att redogöra för en eller annan fråga. Jag beklagar därför att vi inte fick den möjligheten, ty det hade varit värdefullt att få även den sidan belyst som herr Bergqvist företräder. En särskild fråga gäller miljöskyddsaspekten, som Jan Bergqvist ganska ingående har berört här. Det har påpekats att våra möjligheter att vidta miljöskyddande åtgärder är mindre på det fria havet än i vårt territorialhav. När det gäller de aktuella sunden skall man dock inte överdriva betydelsen härav. Det rör sig ju om relativt små områden, som enligt överenskommelsen med Danmark skall förvandlas till fritt hav. Det är fråga om områden, där det råder totalförbud mot oljeutsläpp och på vilka Helsingforskonventionen om Östersjöns marina miljö kommer att bli tillämplig, när denna inom kort väntas träda i kraft. I händelse av en sjöolycka finns det också vissa möjligheter för oss att ingripa i dessa områden, även om de ligger utanför vår territorialgräns. Samtidigt kan också erinras om att våra möjligheter att vidta miljöskyddande åtgärder inte heller inom territorialhavet är obegränsade. Bl. a. gäller snäva gränser för rätten att i miljöskyddande syfte utfärda regler om konstruktion, utrustning och bemanning av främmande fartyg som passerar igenom territorialhavet. Allt detta gör att nackdelarna med att i sunden ha en ränna av fritt hav är tämligen begränsade från miljöskyddssynpunkt. Ändå rådde inom utskottet enighet om vikten av att regeringen ägnar miljöskyddsfrågorna fortsatt och noggrann uppmärksamhet, både inom vårt utvidgade territorialhav och utanför våra territorialgränser. Fru talman! Passager i internationella sund är en principiellt och praktiskt viktig fråga för många stater. De regler härom som finns i ICNT utgör ett centralt och oumbärligt element i en ny havsrättskonvention. Det är därför viktigt att vi — vid fastställandet av den ordning som skall gälla i våra sund — inte handlar i strid med de internationella normer som håller på att vinna stadga på detta område. Mot denna bakgrund framstår propositionens förslag, som har tillstyrkts av ett nästan enhälligt utskott, som väl underbyggt.

Fru talman! Jag har också undertecknat den motion som ligger till grund för Jan Bergqvists reservation och för det som han sagt här i debatten. Jag kan till fullo instämma i vad han här framfört. Men jag vill komplettera med ytterligare några synpunkter på vilka följder som en inskränkning av territorialgränsen kan få. Det gäller våra möjligheter att beivra, förhindra och bekämpa oljeutsläpp och andra utsläpp i havet av s.k. farliga laster från fartyg vid haverier, grundkänningar osv. Vi måste alltså värna om miljön och skydda våra hav och stränder. I december 1976 — alltså för tre år sedan — lade utrikesutskottet fram sitt betänkande nr 11 i anledning av en socialdemokratisk motion. Med anledning härav rekommenderade utskottet att territorialgränsen skulle utökas till 12 distansminuter eller 12 sjömil. I samband härmed konstaterade man i utrikesutskottet bl.a. att en gräns på 12 sjömil ut från kusten skulle säkerställa oinskränkt svensk jurisdiktion inom detta område.

Fru talman! Det går inte för svensk kustbevakning att beivra oljeutsläpp som sker på internationellt vatten. Med det förslag som utskottsmajoriteten här tillstyrker avhänder vi oss möjligheten att ingripa på en lång remsa hav nära inpå Skånes sydöstra kust, ett kraftigt trafikerat farvatten. Vi avhänder oss likaså möjligheten att ingripa utanför Skånes sydvästra kust och Falsterbonäset. Detsamma gäller västkusten i en smal remsa från Skälderviken ända upp mot Måseskär-Smögen. Dessa områden blir internationella vatten igen. Då säger man kanske: Men det finns ju konventioner mot förorening av hav och mot oljeutsläpp. Ja, det är riktigt, men så länge konventioner inte har ratificerats gäller de inte på avsett vis.

Den bekvämlighetsflaggade handelsflottan är stor, och skräckexempel saknas inte. Jag kan nämna att 1978 hade, enligt tillgänglig statistik, Panama, Cypern och Grekland 180 fartyg som förliste totalt. Ett av de länder som jag nämnde har en statistik över föriisningar där frekvensen är 100 gånger större än vad som gäller för svensk handelssjöfart. Jag kan också påminna om det exempel som gavs i somras, när ett fartyg på väg upp mot svensk hamn — Hallstavik vill jag minnas att det var — släppte ut olja på internationellt vatten i Östersjön. Händelsen fotograferades av vårt kustbevakningsflyg, men likväl kunde något åtal inte göras — det hade skett på internationellt vatten. Vi vet också att ingrepp på internationellt vatten är praktiskt omöjligt när det gäller vissa öststatsfartyg som på något sätt kommit i en situation som medför utsläpp — jag tänker på kollisioner och andra haverier — eller annars förorsakar vattenförorening. Den möjlighet till ingripande mot miljöhot, som vi under en period haft inom tolvmilsgränsen i syd och väst, skall vi nu göra oss av med genom det förslag som regeringen har presenterat för riksdagen. Utskottet har, tyvärr måste jag säga, ändrat sin uppfattning från december 1976 och från december 1978. Det beklagar jag. Fru talman! Med detta vill jag instämma i det yrkande som Jan Bergqvist här tidigare anfört, dvs. bifall till reservationen.

Fru talman! Georg Åberg beklagar att vi i utskottet inte fick tillfälle att även lyssna på en kritisk stämma. Han säger att såvitt han känner till har man aldrig någonsin avslagit ett önskemål om föredragningar som varit möjliga att genomföra. Men då får jag tyvärr upplysa Georg Åberg om att i detta fall fanns det t.o.m. ett yrkande i utrikesutskottet att en på området mycket kunnig kommendörkapten skulle höras. Det var en seriös begäran, en vädjan från motionärerna, och det gällde en person som tidigare haft förtroendet att av regeringen anlitas som expert i den svenska delegationen vid havsrättskonferensen. Jag noterar Georg Åbergs positiva inställning till detta och hoppas att vi i framtiden skall kunna bilda en majoritet i utskottet för att höra även kritiska röster. När det gäller Georg Åbergs motivering för förslaget, märker man hur många tänjbara ord han använder i argumenteringen: Havsrättskonferensen förmodas komma till resultat så småningom . . Reglerna kan väntas bli REG Vi måste följa dem som vägledande redan innan de träder i kraft. Ja, men om det nu är regler som starkt strider mot svenska intressen och om ett antal länder med näbbar och klor kämpar emot de här reglerna, skall vi då falla undan för stormaktskraven och säga att vi redan nu ställer upp på deras krav, trots att vi egentligen inte tycker om det? Vore det inte rimligare att åtminstone vänta ett tag innan vi tar ställning till någonting sådant? På det här sättet förstör vi ju också för de mindre kuststater som verkligen hårt har kämpat emot de här reglerna. Det blir mycket svårare för dem inför fortsättningen i havsrättsförhandlingarna om Sverige nu byter fot. Georg Åberg målade också upp en bild av hur det blir om vi inte redan nu anpassar oss. Då finns det risk för att stormakterna kommer att kränka våra sjögränser, och då finns det risk för att vi inte kommer att bli respekterade i en framtid. Men för det första är det opåkallat och för tidigt att dra sådana slutsatser. För det andra bortser man då helt och hållet från den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensens slutdokument. Det dokumentet har undertecknats av alla i sammanhanget inblandade stater, och där sägs det att ”de deltagande staterna betraktar varandras gränser och alla staters gränser i Europa som okränkbara och kommer därför nu och i framtiden att avhålla sig från att angripa dessa gränser”. Vidare sägs: ”De kommer således även att avhålla sig från varje krav på, eller handling för att bemäktiga sig en annan deltagande stats territorium eller del därav.” Den sista meningen tillkom för att precisera, att medan man inte fick bemäktiga sig andras territorium så skulle det vara tillåtet att utvidga sitt territorialhav på det fria havets bekostnad. Vi skall lägga märke till att ESK:s slutdokument är underskrivet av 35 stater, medan det havsrättsdokument som man viftar med i propositionen bara är ett utkast och ett förhandlingsunderlag. Tanken att stormakterna inte skulle respektera vår havsgräns blir ytterligare orimlig med tanke på att man nu förbereder en diskussion vid ESK:s uppföljningsmöte i Madrid nästa år av s.k. förtroendeskapande åtgärder på det sjömilitära området, bl.a. föranmälan av marina manövrer. Att en stat, som skall delta i Madrid i detta politiska klimat, avsiktligt och systematiskt skulle gå in för att kränka en neutral stats havsgräns förefaller mig orimligt. Sedan noterar jag att Georg Åberg trots sitt långa anförande inte svarade på de tre frågor som jag ställde. Jag ber därför att få upprepa dem. Varför kan man inte pröva ett tillägg av 4 § i tillträdeskungörelsen? Är Georg Åberg beredd att förorda en omprövning, om regeringens utgångspunkter visar sig vara felaktiga? Och slutligen: Vilka nackdelar skulle egentligen uppstå, om vi väntar ett år innan vi tar definitiv ställning till regeringens förslag?

Fru talman! Jag vill börja med att be Jan Bergqvist om ursäkt för att jag sade att han inte gjort något försök att få med någon person. Jan Bergqvist har rätt på den punkten — han har gjort ett försök. Jag var sjuk när det utskottssammanträdet hölls, och det hela gick mig förbi. Jag ber om ursäkt för att jag gjorde det uttalandet utan att ha undersökt saken. Att Jan Bergqvist inte fick igenom sitt förslag om att få en person inbjuden till utskottet berodde på, efter vad jag har hört, att det skulle ha gått utanför det som är brukligt, dvs. att man vänder sig till de myndigheter som hållit på med en viss fråga. Inbjudna var en representant för försvarsdepartementet, en för försvarsstaben, två för utrikesdepartementet och en för justitiedepartementet. Dessutom deltog en folkrättssakunnig. Men Jan Bergqvist gjorde alltså ett försök att få med en person. Jan Bergqvist säger att mitt anförande innehöll svepande formuleringar och tänjbara ord — havsrättskonferensen ”förmodar”, osv. Ja, Jan Bergqvist, man kan inte använda bestämda ord så länge havsrättskonferensen inte resulterat i en paketlösning eller en allomfattande konvention. Därför måste man inskränka sig till att peka på de detaljer som är klara inom ICNT-ramen och som ligger där och väntar på den slutliga lösningen. Jan Bergqvist säger att vi faller undan för stormaktskraven. : Där måste jag erinra om vad jag tidigare sade när det gällde fisket. Jag deltog alltså i dessa konferenser i New York och såg hur det undan för undan gick mot ett accepterande av en utflyttning av fiskegränserna. T. o. m. Sovjet, som ju måste betraktas som en stormakt, gav upp gentemot de andra stormakterna, bytte fot och gick på samma linje som de stormakter som flyttat ut gränsen. Vi förstod då att det inte var stor idé att hålla på vår gamla linje, utan vi fick helt enkelt rätta oss efter förhållandena. Precis på samma sätt är det i detta sammanhang. Vi kan ha en åsikt, vi kan hävda den, och vi kan önska att den skall kunna fullföljas. Men när vi ser att vi inte kommer längre, så är det dumt att spjärna mot udden. Då är det bättre att vi för vårt eget land gör det bästa möjliga av den situation som uppstått. Sedan gäller det Jan Bergqvists tre frågor. Han sade nästan litet spydigt att jaginte svarade på hans frågor. Jag beklagar att jag inte hann skriva ned dem, så pass snabbt som Jan Bergqvist ställde frågorna i slutet av sitt anförande. Men nu har han ställt dem om igen, och då skall jag försöka besvara dem. Han frågade huruvida jag är beredd att vara med om att pröva ett tillägg till §4. Jag är med om att pröva allting, men prövningen måste ske i belysning av hela situationen sådan den är. Det går inte att rycka ut en sådan sak, utan den måste ses i sitt stora sammanhang. Jan Bergqvists andra fråga hann jag inte riktigt uppfatta den här gången heller, och jag får väl återkomma till den senare. Han frågade vidare vad det är för nackdelar med att vi dröjer ytterligare ett år. Det är naturligtvis de nackdelar som jag pekade på när det gällde fiskegränsutflyttningen. Utvecklingen seglar förbi oss, och vi hinner inte ikapp den. Därmed förlorar vi en hel del. Jag måste i dag säga att jag är mycket glad för att riksdagen fattade beslutet om utflyttningen av fiskegränserna. Situationen på detta område hade i dag varit mycket svårare än den är om riksdagen inte hade fattat detta beslut vid den tidpunkt det skedde. Detsamma gäller det område som vi nu diskuterar.
Fru talman! Georg Åberg upplyste mig om att anledningen till att någon kritisk stämma inte hade hörts vid sidan av de sju experter som uttalade sig hos utrikesutskottet var att det skulle falla utanför ramen för vad man brukar göra. Genom att vända sig direkt till berörda myndigheter och departement hade man inte fått fram någon kritisk röst. Men är det inte litet farligt om vi gör på det sättet? Enligt tidningsuppgifter har det i varje fall förekommit en rätt omfattande diskussion inom departementen, där olika meningsriktningar har brutits mot varandra. Men de som kommer till utskottet argumenterar bara för att utskottet skall tillstyrka den proposition som de själva har skrivit. De andra synpunkterna förs inte fram. Jag tycker inte heller att man kan begära att en sådan intern diskussion skall redovisas inför utskottet. Men då är det utskottets sak att kompensera detta. Här förelåg ett yrkande om att vi skulle kalla en på området kunnig person, som hade litet andra synpunkter än de officiella. Jag noterar Georg Åbergs ursprungliga uttalande, att man bör lyssna på båda sidornas synpunkter i sådana här sammanhang. Därför hoppas jag att vi i fortsättningen skall kunna komma överens om att inte bara lyssna på tillstyrkande röster utan också höra vad andra kan ha att säga. När det gäller diskussionen i övrigt säger Georg Åberg att vi nu måste se uppsså att inte utvecklingen seglar förbi oss. Men det är ju vi själva som håller på att segla förbi utvecklingen. Vi har onödigt bråttom att ställa upp på ett förslag som är till nackdel både för Sverige och för en lång rad andra stater, som fortfarande kämpar för att få andra regler för genomfart. Det är felaktigt både från svenska utgångspunkter och internationellt sett med hänsyn till de mindre kuststaternas intressen. Sedan säger Georg Åberg att han är beredd att pröva en ändring av 4 § i tillträdeskungörelsen i dess stora sammanhang. All right, det är utmärkt. Men det innebär då att Georg Åberg egentligen borde säga att vi väntar med beslutet nu, och så prövar vi denna ändring. Georg Åberg kunde ju faktiskt inte påvisa någon enda konkret nackdel som uppstår för Sveriges vidkommande om vi väntar tills vidare. Däremot går det att rada upp mängder av allvarliga problem som uppstår om vi ger oss in på regeringens förslag. Man kan inte bortse från att det här gäller ett av världens livligast trafikerade sund. Där finns massor av bekvämlighetsfartyg och enorma risker. Vi har i dag inte det miljöskydd som vi borde ha. Då måste det vara felaktigt att i det här läget, där vi borde göra mera, starta med att försämra våra möjligheter. Min fråga, som Georg Åberg inte uppfattade därför att jag talade litet för snabbt, gällde detta: Om nu regeringens utgångspunkter visar sig vara felaktiga, är Georg Åberg då beredd att förorda en omprövning av avtalet?
Fru talman! Till Jan Bergqvist vill jag säga att det som utskottet har förordat innebär inte att vi seglar förbi utvecklingen. Jag har fullt förtroende för våra havsrättsjurister, som har sysslat med dessa frågor och följt dem hela tiden. Jag måste säga att jag anser att de har större möjligheter att bedöma dessa frågor än vad Jan Bergqvist har, även om jag har stort förtroende för honom och hans kunnande. Det är förmodligen också denna synpunkt som har återspeglats i utskottets betänkande. Man bör lägga märke till att Jan Bergqvist är ensam reservant i hela den socialdemokratiska gruppen. Samtliga övriga ledamöter har ju ställt sig bakom utskottsmajoritetens yttrande. I det förhållandet märker jag ett Jan Bergqvist sade att det inte innebär några nackdelar att vänta. I mitt Tisdagen den huvudanförande pekade jag på en hel del sådana nackdelar som jag inte kan - 18 december 1979 upprepa i detta replikskifte. Slutligen vill jag svara på den fråga som jag först inte uppfattade. Om det Ökat stöd till fattas ett felaktigt beslut, Jan Bergqvist, är det helt naturligt att det skall befrielsekampen omprövas framöver. Vi i riksdagen och i samhället i övrigt har i alla tider fått —; Södra Afrika finna oss i att det kan fattas ett beslut som vid den tidpunkten synes vara riktigt men att det sedan händer saker och ting som gör att beslutet får omprövas. Jag finner det inte särskilt märkvärdigt om man har den inställningen också i den här frågan.
Fru talman! Sedan det inte blev möjligt att i utrikesutskottet höra havsrättsexperter, har jag på egen hand samtalat med en del sådana personer. Jag gör inte alls gällande att jag är speciellt kunnig på detta område, men så mycket har jag förstått att den gruppen av personer har rätt delade meningar. I varje fall har många av dem haft mycket svårt att förstå att det skulle vara särskilt bråttom eller särskilt angeläget att redan nu ta ett beslut. Slutligen vill jag bara säga att när Georg Åberg förklarar sig fullt beredd att pröva om felaktiga beslut, så tycker jag att det bådar gott för den här frågan i fortsättningen.